Herr talman! Jag tackar kommunministern för det långa och kompletterande svaret. Vi är tydligen i väldigt hög grad överens. Vi hart.o.m. om jag får dra en slutsats här — kommit fram till att en särskild kyrklig valdag kan framstå som det intressantaste alternativet. Jag vill för min del uttala mig redan nu för den lösningen. Då skulle man alltså, som kommunministern erinrade om i sitt interpellationssvar, kunna förlägga samtliga kyrkliga val till just det tillfället. Det skulle innebära en vart tredje eller vart fjärde år återkommande kyrklig demokratisk manifestation i det här landet. Man skulle då också kunna åstadkomma det koncentrerade intresse som även kyrkan på detta speciella och viktiga område bör kunna få tilldra sig i vår nation. Vi talar om en levande folkkyrka. En levande folkkyrka förutsätter också ett direkt engagemang just när det gäller den demokratiska processen. Det är av särskilt intresse att kommunministern kommenterar dessa enhetslistor och att han nu här också anlägger ekonomiska aspekter. I väldigt många församlingar drar sig faktiskt de kyrkligt aktiva ur olika partier för just kostnaderna. När man just avverkat en oftast betungande valrörelse och partikassorna är tömda finns det inte mycket förståelse för ytterligare utgifter för ett val som så få deltar i. Det är en paradox i sammanhanget att hänvisa till det ringa intresset och att mena att de kyrkligt aktiva får klara av detta själva, men så förhåller det sig inom alla partier. Men vi vet också att valdeltagandet är betydligt större i de församlingar där partierna bestämmer sig för att gå ut med egna listor. Herr talman! Jag tror att vi som är politiskt engagerade redan innan valsystemet ändras, vilket bör vara huvudinriktningen, på något sätt måste försöka att med konkreta åtgärder stimulera till ett ökat valdeltagande. Ett sätt att åstadkomma detta är att ställa ekonomiska resurser till förfogande. Jag tror nämligen inte på talet om att kyrkan i Sverige är så rik att man har möjlighet att själv finansiera det ganska omfattande arbete som här krävs. Givetvis bör ett sådant ekonomiskt åtagande vara av begränsad art. Det är nödvändigt med tanke på statens ekonomi. Herr talman! Jag drar den konklusionen också av dagens meningsutbyte och diskussion med kommunministern att det från regeringens sida finns en stark vilja att stimulera till ett ökat kyrkligt engagemang. Jag uppfattar också kommunministerns inlägg i den här debatten som en direkt maning till kyrkans lekmän och präster att ta upp de här frågorna till diskussion. Vad kan vi göra för att kyrkovalen skall bli ett värdigt inslag i demokratin? Vad kan vi göra för att åstadkomma just de färgstarka valrörelser som jag här bl.a. efterlyser?
Herr talman! Bara en kommentar om valdagen. Utöver den författningsutredning som jag förväntar mig skall komma och som kommer att behandla den gemensamma valdagen och mandatperioden vill jag erinra om den utredning som skall se över kyrkomötets ställning m.m. Den sistnämnda utredningen skall också bedöma de resultat som kyrkans egen utrednings Nr 30 nämnd har lagt fram för diskussion. Jag vill därför inte mera konkret uttala Fredagen den mig om vilken lösning som vore att föredra. Det skulle vara att föregripa den 16 november 1979 utvärdering som görs i den utredningen. Det är självfallet angeläget att vi på olika sätt för en debatt som gör Om biljettpriserna förutsättningarna för ett större valdeltagande vid kyrkofullmäktigvalen till en på inrikesflyget realitet.
Herr talman! Eftersom jag är i den något lyckligare belägenheten att inte behöva ta samma hänsyn till utredningar, kan jag fortsätta att plädera för en särskild kyrklig valdag ungefär av den modell som har skisserats.

Då kommer kyrkovalen i skuggan av de andra valen, och därmed har vi inte vunnit något annat än att vi kan notera ett högt valdeltagande. Om människorna bara av slentrian kastar in en valsedel vid kyrkovalen, är det ingenting att skryta med. Det väsentliga i det här sammanhanget som jag vill nå fram till är ett engagemang i dessa frågor. Jag har uppfattat kommunministern så att han helt delar min uppfattning därvidlag.

Herr talman! Sten-Ove Sundström har frågat mig om jag anser att de genomförda höjningarna av flygtaxorna är i överensstämmelse med det trafikpolitiska beslut som riksdagen fattade vårsessionen 1979, om jag anser att de beslutade taxehöjningarna överensstämmer med målsättningen att bedriva en offensiv regionalpolitik och om jag är beredd att vidta snara åtgärder för att förändra den prispolitik som råder på området. Eva Winther har under åberopande av regeringsförklaringen och de nyligen beslutade prishöjningarna på en del flyglinjer i bl.a. Norrbotten frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta. Jag besvarar interpellationen och frågan i ett sammanhang. skall eftersträvas. Genom en sådan prissättning uppnås ett effektivare resursutnyttjande. I inrikesflyget tillämpas sedan hösten 1978 ett nytt prissystem med en differentierad och till stor del marginalkostnadsgrundad prissättning. Den nya prissättningen innebär att speciella lågpriser, vanligtvis ca 50 96 under tidigare ordinarie pris, tillämpas på ett stort antal avgångar. Till detta kommer att förmånliga rabatter har introducerats bl.a. för familjer på samtliga priser, dvs. även på lågpriserna. Det nya prissystemet ligger således i linje med de trafikpolitiska riktlinjer som riksdagen fastställde våren 1979. Senast LIN och SAS fick myndigheternas tillstånd att genomföra allmänna höjningar av flygpriserna var den 1 januari 1978, dvs. för nästan två år sedan. Under denna tid har bolagen fått vidkännas betydande kostnadsökningar. Det gäller framför allt bränslekostnaderna, som enbart under det senaste året ökat med ca 100 96. Bränslekostnadernas andel av LIN:s totala kostnader uppgår f. n. till 22 96 mot tidigare drygt 12 96. Den ändrade kostnadsstrukturen har framför allt påverkat flygdriftens rörliga kostnader, vilket resulterat i att kostnaderna för att flyga på längre sträckor ökat förhållandevis mycket. Det har varit nödvändigt att kompensera LIN och SAS för de ökade bränslepriserna med särskilda bränsletillägg. Till skillnad mot tidigare ingår numera bränsletilläggen i de ordinarie priserna, vilket också gäller den särskilda bokningsavgiften. Detta betyder att också bränsletillägg och bokningsavgift ingår i den summa på vilken olika rabatter beräknas. LIN och SAS begärde för några månader sedan att få höja flygpriserna med i genomsnitt ca 7 96. Luftfartsverket, som skall godkänna de inrikes passagerarpriserna, har funnit att LIN och SAS styrkt behovet av en prishöjning av den omfattning bolagen begärt. Länsstyrelsen i Norrbottens län har emellertid hos regeringen begärt omprövning av luftfartsverkets beslut. Ärendet remissbehandlas f. n. och kommer därefter att beredas i regeringskansliet. Jag har liksom Sten-Ove Sundström sett pressuppgifter på att vissa relationer skulle drabbas av prisökningar med upp till 90 96. Man har t.ex. gjort gällande att priset på sträckan Luleå-Gällivare tur och retur ökat från 330 kr. till 610 kr. Vad man då jämför är ett särskilt minipris som tidigare fanns på sträckan med det nya normalpriset. Om man däremot jämför lågpriset före och efter höjningen, finner man att priset höjts med endast 20 kr. tur och retur. En jämförelse mellan det gamla och nya normalpriset visar en sänkning med 20 kr. Vid bedömning av de aktuella prishöjningarna måste man, som följd av det nya prissystemets utformning, även beakta tidtabellens uppläggning och kombinationen av normaloch lågpriser. Detta är nödvändigt, om bedömningen skall bli rättvisande. Utvecklingen inom inrikesflyget har under de två senaste åren, som följd av lågprissatsningen, varit mycket positiv. Med index 100 i januari 1978 har således antalet passagerare ökat till 175 och kostnaderna ökat till 150, medan den genomsnittliga prisnivån uppgår till 90 i november i år. Enligt min mening råder, som jag sade inledningsvis, inte något motsatsförhållande mellan det nu tillämpade prissystemet inom inrikesflyget och de principer för trafikpolitiken som riksdagen lade fast i våras. Systemet med lågpriser Nr 30 tillgodoser också i hög grad de regionalpolitiska ambitionerna. Fredagen den Jag vill slutligen erinra om den s.k. lufttransportutredningen. Utredningen 16 november 1979 har bl.a. till uppgift att belysa förutsättningarna för samhällsekonomiskt effektivare arbetsformer inom luftfarten, så att flygets speciella förutsätt Om biljettpriserna ningar inom ramen för den totala transportförsörjningen tas till vara. på inrikesflyget
Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret på min interpellation. Under de senaste åren har flera förslag från de nordligaste länen arbetats fram, allt i förhoppningen att man skall få statsmakternas stöd för en trafikpolitik som kan skapa ”ett rundare Sverige”. För detta arbete spelar självfallet också flygets biljettpriser en viktig roll. Från utvecklingssynpunkt kommer beslutet om de kraftigt höjda biljettpriserna på flyget att innebära att t.ex. Norrbottens läns näringsliv får försämrade möjligheter att konkurrera ute på den nationella och internationella marknaden. I det trafikpolitiska beslut som i våras fattades av riksdagen slogs vad beträffar principerna för den nya trafikpolitiken bl.a. fast att det är viktigt ”att trafikpolitiken läggs fast bl.a. mot bakgrund av samhällets regionaloch sysselsättningspolitiska mål och att den samordning av trafik-, regionaloch sysselsättningspolitik som sker i dag ytterligare utvecklas”. Men det var då det. Sedan dess har landet bytt regering igen, och kommunikationsminister, och utvecklingen går åt motsatt håll mot vad riksdagen beslutat. Höjningarna av flygpriserna blir mer än dubbelt så stora till Norrbotten som t.ex. till Göteborg. Det är inte på något sätt förvånande att länsstyrelsen i Norrbotten anser att dessa prishöjningar kan vara ett avgörande hinder för målsättningen att bedriva en offensiv regionalpolitik. Regionalpolitiken måste inriktas på att skapa sådana förutsättningar att företag som med investeringsstöd stimuleras till expansion har en chans att överleva. En prishöjning som innebär att företag som har långa avstånd till köpkraftens tyngdpunkt i landet belastas med ytterligare kostnader, i relation till sina konkurrenter på korta avstånd, kan inte accepteras. I detta sammanhang kan det vara på sin plats att erinra om den undersökning som gjorts av Norrbottensdelegationen och som visar att ett företag i Norrbotten, som har en kostnad på 405 000 kr. per år i persontransportkostnader, om det legat i Stockholmsområdet hade haft en kostnad på endast 100 000 kr. per år. I svaret säger statsrådet att det inte råder något motsatsförhållande mellan det nu tillämpade prissystemet inom inrikesflyget och de principer för trafikpolitiken som riksdagen lagt fast. Dessutom påstår statsrådet att systemet med lågpriser också i hög grad tillgodoser de regionalpolitiska ambitionerna. Om det sistnämnda påståendet är riktigt, kan jag bara i likhet med 63 länsstyrelsen i Norrbotten konstatera att de regionalpolitiska ambitionerna i betydande grad har sänkts. Jag skall ta några exempel för att förtydliga detta. Biljettpriserna på t.ex. sträckan Luleå-Stockholm har i oktober höjts med 10,3 26, Gällivare-Stockholm med 11,2 2, och Kiruna-Stockholm med 11,0 96. Det går bra att jämföra dessa höjningar av biljettpriserna med t.ex. höjningen av priset på sträckan Göteborg-Stockholm, som är endast 4,8 96. Det är alltså på detta sätt som den borgerliga regeringen vill driva trafikpolitiken för att tillfredsställa de regionalpolitiska kraven. Tycker verkligen statsrådet att den här utvecklingen är riktig, och avser inte statsrådet att arbeta för att få till stånd en ändring vad beträffar den nämnda prisutvecklingen? Det är viktigt att ge ett konkret svar på dessa frågor utan att hänvisa till de s.k. lågprislinjerna. Dessa löser inga problem — det är nämligen förbundet med vissa villkor att åka för lågpris.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min fråga. I min fråga hänvisade jag till ett av regeringsförklaringens uttalanden om regional balans, nämligen att ett ”huvudmål för regeringen är att trygga rätten till arbete och att förbättra den regionala balansen”. Det sägs också i regeringsförklaringen: ”Att skapa regional balans och sysselsättningsmöjligheter i alla delar av landet är ett betydelsefullt fördelningspolitiskt mål.” Det slås också fast att villkoren för företagande i glesbygdsområden skall förbättras. Man följer alltså i regeringsförklaringen mycket väl upp den regionalpolitiska målsättning som riksdagen har uttalat sig för och som innebär att människor i olika delar av vårt land skall tillförsäkras arbete, service och en god miljö. Men eftersom jag har den uppfattningen att de nyligen beslutade prishöjningarna på inrikesflyget kommer att motverka regeringsförklaringens målsättning, har jag frågat vilka åtgärder kommunikationsministern kommer att vidta. Jag väntar ivrigt på det svaret. Låt mig först säga, att visst har det hänt åtskilligt positivt inom trafikpolitiken det här året, bl.a. genom folkpartiregeringens trafikpolitiska proposition och det beslut som riksdagen då tog, som innebär att en samhällsekonomisk grundsyn skall bli vägledande för det framtida handlandet på det trafikpolitiska området. Det har också varit mycket positivt med lågpriserna på vissa linjer och ett mer utvecklat rabattsystem, som har möjliggjort för många fler människor att kunna resa. Men jag är inte lika övertygad som kommunikationsministern om att systemet med lågpriser också i hög grad tillgodoser de regionalpolitiska ambitionerna. Då utgår jag från att man med regionalpolitiska ambitioner menar att ge också näringslivet i övre Norrland möjlighet att konkurrera på någorlunda lika villkor som de som gäller för konkurrentföretag som ligger i Mellanoch Sydsverige. Det har nämligen redan visat sig att företagen, åtminstone de i Norrbotten, i mycket ringa utsträckning kan använda sig av lågprislinjerna. Såsom också Sten-Ove Sundström sade gäller för dem alltför Nr 30 stora begränsningar i fråga om avgångstider och även i fråga om krav på Fredagen den bortovarons längd, vilket gör att det blir väl så dyrt att utnyttja lågprislinjerna 16 november 1979 som att betala det ordinarie priset. ——— RR Marknadsföring av produkterna, kontakt med kunder liksom möjligheter Om biljettpriserna att skapa nya kundkontakter hör till livsvillkoren för ett företag. För att nå en på inrikesflyget förhållandevis stor marknad måste Norrbottens företagare resa inom ett område som sträcker sig så långt som söder om en linje Gävle-Borlänge. Det innebär en väldigt stor kostnad, som många gånger är oöverkomlig för en småföretagare, och han får då avstå från att marknadsföra en bra och konkurrenskraftig produkt, vilket i sin tur kunde ha möjliggjort en produktionsökning och fler arbetstillfällen. Och fler arbetstillfällen behövs i övre Norrland och i Norrbotten, vilket jag är övertygad om att statsrådet väl vet. I mars hade vi i Norrbotten en arbetslöshet på drygt 6 96 mot rikets 2,4 96. Ett livsvillkor för oss i Norrbotten är att vi får ett mer differentierat näringsliv och att vi får fler jobb, och för att uppfylla det har transportkostnaderna på både personoch godssidan stor betydelse. Det är därför jag är så oroad över den här prishöjningen. Länsstyrelsen i Norrbotten har skrivit till regeringen med hemställan att beslutet om de senaste prishöjningarna tas upp till förnyad prövning, och jag vill därför fråga kommunikationsministern: Kommer kommunikationsministern att i enlighet med regeringsförklaringens ord och anda ta med de regionalpolitiska aspekterna vid den bedömning som kommer att göras efter remissomgången?

Herr talman! Det förhåller sig så att jag ännu inte har fått in remissvaren till departementet. Jag har alltså inte tagit del av dem, och jag har därför en aning svårt att i dag ge ett svar på frågor som dessutom skall beredas av hela regeringen. Herr Sundströms angrepp är därför ganska obefogat, eftersom regeringen över huvud taget icke varit inblandad i det här ärendet ännu. Jag tycker att det vore rätt skönt om vi kunde hålla debatten ren från angrepp på en regering som ännu icke deltagit i beslutet, vilket herr Sundström rimligtvis måste känna till. Vad i övrigt gäller dessa frågor är det kanske inte någon anledning att gå in på en alltför lång debatt. Det är emellertid helt uppenbart så att både Linjeflyg och SAS är affärsföretag, och det finns beslut som säger att de skall drivas affärsmässigt. Vi får då räkna med att de gör det till dess att statsmakterna beslutar någonting annat. Jag vill upprepa att man inte kan ålägga de företag som helt eller delvis ägs av staten att driva en annan politik än den som man har beslutat att de skall driva. Av det skälet är det också riktigt — jag vill bekräfta det — att de föreslagna prishöjningarna på i genomsnitt 7 26 innebär en lägre prisnivå än den som gällde för den 1 januari 1978. För vissa sträckor rör det sig nämligen om ganska små höjningar. För exempelvis Sundsvall är det fråga om endast 1 926 och för Göteborg 4 96, eftersom flyget där har en mycket hård konkurrens 65 med järnvägen, vilket innebär konkurrens med en verksamhet som är subventionerad genom statsmedel, vilket flyget inte är. Detta är också skälet till att regeringen för de långa sträckorna upp till Luleå och även norr om Luleå har föreslagit prishöjningar på 10-11 96. Järnvägstransporterna medför alltså en konkurrens som är svår för flyget, eftersom järnvägen subventioneras med statsmedel, medan flyget icke gör det. Men man bör ha klart för sig att det beslut som fattades 1973 innebär att en mycket hög fast del ingår i de biljettpriser som tillämpas inom flyget, och redan däri ligger faktiskt en stark subvention som är ett uttryck för ett regionalpolitiskt tänkande. Jag har svårt att förstå varför man i Norrbotten inte är särskilt positiv till systemet med lågpriserna. Det är ju ändå ovedersägligen så att detta har ökat resandet i landet alldeles oerhört och att man nästan på alla inrikeslinjer nu flyger med fulla plan. Lågprislinjerna utnyttjas inte minst av industrier och affärsföretag, en utveckling som i någon mån gått tvärt emot vad man tänkte sig. Både lågpriserna och flygpriserna över huvud taget på senare tid måste därför som jag ser det och i varje fall i relation till kostnadsökningarna totalt sett ha inneburit att Nygresorna har blivit billigare. När det gäller regeringsbehandlingen av det här ärendet i övrigt ber jag att få återkomma, när ärendet är remissbehandlat.

Herr talman! Jag måste erkänna att jag är litet förvånad över att kommunikationsministern anser att min frågeställning är ett angrepp och dessutom obefogad. Vad jag frågat om är egentligen om statsrådet är beredd att vidta åtgärder med hänsyn till de kraftiga höjningar som har skett när det gäller Norrland, kanske framför allt beträffande Norrbotten. Sedan är jag också förvånad över kommunikationsministerns antydan att på de sträckor där det finns en direkt konkurrens mellan flyget och järnvägen skall man — om jag uppfattade statsrådet rätt — hålla tillbaka höjningarna när det gäller flyget. Helt kort beträffande lågpriserna. Anledningen till att vi norrbottningar är negativt inställda härvidlag hänger helt enkelt samman med att vi inte kan utnyttja lågpriserna. Affärsmännen i Norrbotten kan inte utnyttja dessa lågpriser. Detta beror helt enkelt på, att om man flyger med Linjeflyg över Bromma till vissa Norrlandsstäder kan man tillgodogöra sig dem över dagen. Men flyger man från t.ex. Luleå söderut måste man vara borta 48 timmar. Självfallet innebär det också som regel traktamentskostnader för det företag som sänder i väg representanter med flyget från Luleå och som måste ha dem borta i 48 timmar. Då kan man naturligtvis inte utnyttja de s.k. lågprisbiljetterna, utan man är tvungen att använda sig av de ordinarie biljetterna. Det är betydelsefullt att hålla isär de här begreppen. Det sagda är en viktig anledning till att företagen i Norrbotten har klagat under det senaste året. De kan alltså inte utnyttja lågpriserna, vilket är någonting negativt. Det blir mycket dyrt. Jag skall återigen stryka under vad höjningarna av flygtaxorna innebär och ge några exempel i kronor. Nr 30 Flygpriset för sträckan Luleå-Stockholm, tur och retur, har höjts med 100 Fredagen den kr. Nu kostar ordinarie biljett, som man alltså är tvungen att köpa för att 16 november 1979 komma fram snabbt, 1 070 kr. Gällivare-Stockholm, tur och retur, kostar 1190 kr. Taxan för Kiruna-Stockholm har höjts med 120 kr. till 1 290 kr. Priset Göteborg-Stockholm däremot har höjts med 30 kr. till 660 kr. Om jag förstår statsrådet rätt tycks detta vara i enlighet med den borgerliga regeringens trafikpolitik. Tycker verkligen inte statsrådet att man måste göra någonting åt de här höjningarna, att det behövs nya grepp? Vår nordligaste landsända är vid det här laget mycket pinad av olika utredningar, utan att det har förekommit några grepp från de borgerliga regeringarnas sida. Vi behöver verklig ”action”. Någon måste bry sig om de här problemen. Jag har försökt åskådliggöra hur höjningarna slår när det gäller Norrbotten, dels i procent, dels i kronor. Jag noterar bara att statsrådet inte känner till vilka problem det innebär för länet. Därför kan man dess värre kanske inte ha några förhoppningar om att statsrådet verkligen vill göra någoting åt problemen. Jag kan inte uppfatta hans svar på annat sätt.

Herr talman! Statsrådet säger i sitt frågesvar att LIN och SAS för några månader sedan begärde att få höja flygpriserna med i genomsnitt 7 96. Sten-Ove Sundström har redan belyst att man höjt priserna ännu mer procentuellt när det gäller de längre sträckorna, varför jag inte skall ta upp tiden med detta. Jag vill bara slå fast att priset Stockholm-Kiruna har ökat med 11,0 96, medan t.ex. priset Stockholm-Jönköping sänkts med 3,0 96. Principen vid den senaste prishöjningen var att höjningarna beträffande de längre sträckorna skulle vara störst, och detta överensstämmer med den princip som vi nu har fastställt för taxesättning. Jag tror emellertid att man uppmärksamt måste se på följderna med tanke på de regionalpolitiska målen. Man måste försöka finna en syntes mellan de båda målen och eftersträva att jämna ut taxesättningen mellan de korta och de långa resorna. Det får bli en fråga om solidaritet mellan olika delar av landet. Övre Norrlands företagare måste anlita flyget. De har inte tid att åka tåg eller bil på grund av de långa avstånden. Det kan däremot företagare söderut göra. Här sägs emellertid att konkurrens med SJ utgör ett skäl för lägre flygpriser, och den som absolut inte har någon annan möjlighet än att använda flyget får betala det högre priset. Persontransportkostnaderna utgör en stor del av företagens kostnader och slår väldigt hårt på det lilla företaget. Flygbiljetten Kiruna-Stockholm kostar nut.ex. tur och retur I 210 kr. Att det då inte blir fördelaktigare att använda sig av lågpris för en Kirunaföretagare visar det här exemplet: Lågprislinjen kostar 730 kr. tur och retur. Och det är ett ganska bra pris. Det är bara det att vår företagare måste starta resan från Kiruna kl. 13.50 på dagen och kommer då ned till Stockholm just när alla andra har slutat sitt arbete. Han eller hon måste sova över två nätter före återfärd. Det är ett villkor, och också att man återvänder med ett förmiddagsplan, vilket innebär start från Stockholm kl. 67 9.45. Det ger inte någon speciell tid för affärskontakt den dagen. Det blir alltså en dags arbete, två nätter på hotell plus mat, och lägger man samman det här kostar det faktiskt mer att använda sig av en lågprislinje än att ta det ordinarie flyget och betala det ordinarie priset. Då kan man komma fram och tillbaka på samma dag, och man förlorar alltså bara en arbetsdag hemma. Men i det andra fallet förlorar man två arbetsdagar. Det här visar att det i de flesta fall är omöjligt för företagarna att använda sig av lågprislinjerna. När det sedan gäller inomlänsresorna har SAS fortfarande sitt minimipris för Kiruna-Luleå kvar, och det är väldigt fördelaktigt, medan Linjeflyg har tagit bort det som fanns på linjen Gällivare-Luleå. Det måste ju innebära dödsstöten för den linjen och därmed också ett sämre underlag för SAS-linjen Luleå-Stockholm. Det här är frågor som man måste följa mycket uppmärksamt, och jag har velat ställa den här frågan för att göra kommunikationsministern uppmärksam på det viktiga samband som finns mellan företagens persontransportkostnader och möjligheten att nå den förbättrade regionala balans som vi arbetar för och som regeringsförklaringen så klart har slagit fast att vi eftersträvar. Då måste företagen kunna arbeta under något så när lika villkor i norr och i söder.

Herr talman! Jag har inte sagt till herr Sundström att interpellationen var ett angrepp eller att den var obefogad. Jag har bara sagt att det angrepp som herr Sundström riktade mot regeringen från talarstolen var obefogat, och det står jag för. Det som här anförts i fråga om lågpriserna är intressant, och jag skall gärna undersöka förhållandena något närmare. Jan Carlzon i Linjeflyg har vid flera tillfällen sagt att han betraktar varje tom plats i ett plan som en utmaning. Och jag förutsätter att om det finns några möjligheter att öka resandefrekvensen borde man ta dem till vara, bl.a. genom att använda lågpris vid flera tidpunkter. Inte minst lågprissatsningen har ju inneburit en så oerhörd ökning av trafiken på Linjeflyg att företaget, som i många år gått med förlust, nu faktiskt ger liten men dock vinst. — Den beskrivning som fru Winther och även herr Sundström gav visar att det kanske finns förutsättningar för initiativ i den delen. Jag håller med om att 1000 kr. är ett drygt pris att betala för en resa Luleå-Stockholm. Men man skall också veta att det är ett relativt sett betydligt lägre pris — i förhållande till resans längd — än 660 kr. för en resa till Göteborg. Jag kan också trösta med att om man gör den minsta avvikelse från vårt rike och åker till Helsingfors, kostar en flygresa dit över 1 000 kr., fastän det inte ens är hälften av den väg det är upp till Luleå. Så nog finns det i prissättningen klara, markerade, målmedvetna satsningar inte minst för Norrbotten. Jag kan också visa — med den tioårsstatistik som jag just fått här — att ökningen i procent på linjen Göteborg-Stockholm varit 135,7, medan den för Kiruna-Stockholm varit 108,6. Nr 30 Det föreligger alltså, trots den hårda konkurrensen med järnvägen, trots det Fredagen den betydligt längre avståndet och trots de dramatiskt ökade bränslekostnaderna — 16 november 1979 — och det är trots allt detta det är fråga om —en klar, långsiktig satsning just på resorna till Norrbotten. Om biljettpriserna Herr Sundström hänvisar till folkpartiregeringen och den här regeringen — på inrikesflyget och påstår att de inte vill ta några direkta grepp för Norrbotten. Jag avvisar det påståendet, för jag tycker inte att den debatten hör hemma här. Men jag vill ge herr Sundström ett tips: Ställ exempelvis en fråga till arbetsmarknadsministern, och ställ den gärna provokativt, för då kommer herr Sundström att få en 6-7-8 minuters lång uppläsning här av alla de initiativ och allt det som den här regeringen och tidigare borgerliga regeringar varit beredda att göra för Norrbotten.

Herr talman! Låt mig först korrigera en felsägning som jag gjorde i mitt föregående anförande. Jag sade att vi var emot lågpriser, men vi är naturligtvis inte mot lågpriser som sådana — under förutsättning att man kan utnyttja dem. Det kan emellertid inte företagarna i Norrbotten och många andra i dagens läge. Sedan kan jag till debatten foga att jag hade möjlighet att besöka 13 verkstadsföretag i Kiruna i juni månad. Det första kravet bland dessa företagare gällde just att komma till rätta med persontransportkostnaderna. De nämnde genomgående en mycket stor kostnad, och det var just flygpriserna — flyget är ju den enda snabba kommunikationen man kan förlita sig till där uppe. Om jag uppfattade statsrådet rätt var han nu beredd att undersöka om det finns förutsättningar att korrigera det här prissystemet. Jag hoppas verkligen att jag uppfattade statsrådet rätt på den punkten. Beträffande den här regeringens och de föregående borgerliga regeringarnas insats för Norrbotten: Jag kan naturligtvis i och för sig ställa frågor till arbetsmarknadsministern i detta ärende. Jag vill bara erinra statsrådet Adelsohn om att det nu finns över 22 000 människor i Norrbotten som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Vad de borgerliga regeringarna gjort är att fortsätta utreda Norrbotten, i stället för att ta verkliga krafttag. Det har gjorts en del insatser i form av beredskapsarbeten m.m. Självfallet är detta bra. Men de stora bitarna som gäller sysselsättningen för Norrbotten har man inte klarat av. Det står helt klart — man behöver bara titta på arbetslöshetsstatistiken. Det vi diskuterar i dag gäller en viktig bit för att näringslivet skall fungera. Och jag hoppas verkligen att jag uppfattade statsrådet rätt när han sade att han ville undersöka om det finns förutsättningar att förändra det här prissystemet. Jag skulle gärna vilja ha ett klarläggande om detta. Är det här riktigt?

Herr talman! Vad jag sade — och det tycker jag är riktigt — var att vi gärna skall undersöka om inte lågpriserna kan användas bättre än som framkom exempelvis i fru Winthers beskrivning. Det är uppenbarligen inte meningen med lågpriserna att de skall gälla sådana tidpunkter att människorna inte kan använda dem. Syftet med lågpriserna är att planen skall vara fyllda till sista plats — det är detta systemet bygger på. Sedan vill jag upprepa något som faktiskt står i mitt svar, nämligen att bränslekostnaderna har ökat med 100 926 under det senaste året och i dag utgör 22 26 av Linjeflygs kostnader mot tidigare drygt 12 926. Och vi lever då i en tid när energisparandet är den av alla partier högt sjungna visan. Slutligen vill jag bara säga till herr Sundström: Vi skall inte ha en debatt om sysselsättningspolitiken i Norrbotten nu, men nog har det satsats och nog satsar vi. För inte så många veckor sedan hade jag själv ett ärende i regeringen, som innebar en fortsatt upprustning bl.a. av malmbanan och en total satsning för järnvägens del på 250 milj.kr. i Norrbotten. Men ni socialdemokrater, som hade 44 år på er, vad var det för situation ni ställde Norrbotten i under dessa 44 år, och vad är det för insikt ni kommit till nu i opposition? Nu har herr Sundström begärt ordet, och från denna talarstol skall han ge en exposé över de allmänna grepp som socialdemokraterna är beredda att ta för att klara Norrbottensproblematiken.
Herr talman! Det är i och för sig riktigt att bränslekostnaderna har ökat, men om man har viljan att driva en offensiv regionalpolitik måste man ju samtidigt se till att de mest utsatta delarna av landet inte drabbas hårdast i kommunikationshänseende, inte minst när det gäller flygpriserna. Beträffande sysselsättningspolitiken i Norrbotten skulle man i och för sig kunna dra i gång en stor debatt om de borgerliga regeringarnas insatser eller rättare sagt de insatser som de har underlåtit att sätta in för Norrbottens del. Jag vill här bara erinra statsrådet om att från socialdemokratiskt håll har lagts fram en mängd förslag, t.ex. om utveckling av stålindustrin och ett nytt mediumvalsverk, som de borgerliga i denna kammare under det gångna året dock har fördröjt genom att komma med ett förslag om nya utredningar. Under de första åren på 1970-talet skapades drygt 11 000 nya sysselsättningstillfällen i Norrbotten. De kom i huvudsak till genom den dåvarande socialdemokratiska regeringens insatser för basindustrierna. Dess värre har insatserna i den riktningen avstannat sedan vi fått borgerliga regeringar. Jag bara konstaterar det. Sedan är det självfallet att en vettig trafikpolitik också bidrar till att skapa förutsättningar för en utveckling av näringslivet.
Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten, men jag vill gärna tacka kommunikationsministern för hans förklaring att det kan finnas skäl att se till att lågprislinjerna verkligen kan utnyttjas. Jag vill instämma i vad kommunikationsministern sade om att de Nr 30 icke-socialistiska regeringarna har gjort satsningar i Norrbotten på ett sätt Fredagen den som kanske inte förekommit tidigare och även vad han sade om de satsningar 16 november 1979 som kommer. Det är satsningar på både kort och lång sikt. Jag vill påminna om att Tornedalen har utvecklats på ett sätt som aldrig tidigare och att det Om igångsättning långsiktigt mest positiva är det arbete man har startat för att få i gång ett — av vissa vägförbättsamarbete mellan Tekniska högskolan, utvecklingsfonderna och Regioninringsbyggen i vest, varvid man satsar på att ta vara på idéer som kan leda till företag som kan — Värmlands län ge nya arbetstillfällen. Men, avslutningsvis, det är också viktigt att transportkostnaderna inte får bli alltför höga, eftersom vi då inte klarar utvecklingen av näringslivet.
Herr talman! Jag vill avslutningsvis säga till herr Sundström att de borgerliga regeringarna satsar 100 milj.kr. på att med 15-20 år tidigarelägga utbyggnaden av Luleå flygplats. Det kanske kan vara en bra slutvinjett på denna debatt om flyget.
Herr talman! Det är självfallet bra att vi får en del insatser i länet av just den typ som statsrådet nu nämnde, men man måste vara på det klara med att detta endast är krusningar på ytan av det stora problem som vi har på sysselsättningsområdet i Norrbotten. Det hjälper inte att tro att vi genom några s.k. Norrbottenspaket, såsom upprustning av järnvägar och kompletteringsbyggnader på någon flygplats, kan klara de här problemen. Betydligt större insatser måste sättas in, bl.a. i våra basindustrier. Vi socialdemokrater har lagt fram upprepade förslag i den riktningen under de senaste åren, men dess värre har de borgerliga regeringarna inte lyssnat till oss. Detta är en av orsakerna till att vi har en jättestor arbetslöshet i vårt län just nu. Det kan man inte komma ifrån.

32, och anförde: Herr talman! Bertil Jonasson har frågat mig om jag är beredd att med hänsyn till rådande sysselsättningsläge medverka till att ett eller flera av vissa angivna vägprojekt i Värmlands län kan komma till stånd med det snaraste. Tidigare i år har regeringen vid ett par tillfällen beslutat om särskilda sysselsättningsskapande insatser i Värmlands län. Genom beslut i april i år n I mitten av september anvisades ytterligare medel till sysselsättningsfrämjande investeringar i länet. Televerket fick 5,6 milj.kr. till vissa anläggningar, och till en skolbyggnad i länet gick 18 milj.kr. Genom särskilda satsningar har hittills i år således ca 120 milj.kr. anvisats för statliga anläggningsoch byggnadsarbeten. Härutöver har för industriändamål m.m. andra statliga insatser gjorts. Vid en frågestund i måndags denna vecka redogjorde industriministern för dessa frågor. Han nämnde därvid att de insatser som genomförts med början under den förra trepartiregeringens mandatperiod beräknades kosta drygt 1,3 miljarder kronor. För att återgå till vägbyggnadssidan vill jag nämna att under hösten 1979 påbörjas olika sysselsättningsobjekt i länet, som fram till färdigställande kommer att dra en totalkostnad av ca 126 milj.kr. Samtidigt pågår vägbyggen i AMS regi för totalt ca 21 milj.kr. Bertil Jonasson är säkert lika väl som jag medveten om de satsningar som hittills i år har gjorts för att främja sysselsättningen i Värmlands län. Jag tror också att Bertil Jonasson är lika medveten om det statsfinansiella läget som ju fordrar en stram prövning av nya åtaganden. I interpellationen har Bertil Jonasson lagt fram förslag om ytterligare vägbyggen för ca 82 milj.kr. Frågan om ytterligare insatser för att främja sysselsättningen i olika delar av landet får naturligtvis övervägas av regeringen när sysselsättningsläget ger anledning härtill. Som industriministern framhöll i måndags följer regeringen noga utvecklingen i länet inte minst i Värmlands län och är beredd att med de medel som nu står till dess förfogande stödja projekt som ger nya arbetstillfällen i Värmland. Jag är därvid för min del beredd att pröva de vägobjekt som Bertil Jonasson nämner i sin interpellation.
Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret på min interpellation. Får jag också säga att jag med hänsyn till förhållandena är nöjd med svaret. Jag finner det positivt, och det bör öppna goda möjligheter. Bakgrunden till min fråga är den stora brist på sysselsättning som råder i Värmland och som i stort har sin grund i den lågkonjunktursvacka som drabbat många länder och som genom samtidiga strukturomvandlingar drabbat den värmländska industrin alldeles speciellt hårt. Den tidigare trepartiregeringen ställde sig positiv till oss värmlänningar genom medverkan till framskapandet av den s.k. Värmlandsdelegationen. Delegationen har på olika sätt sökt komma till rätta med problemen i länet. Vi har också fått gehör för många av våra krav, och dessa har såväl industriminister Åsling i måndags som kommunikationsminister Adelsohn här redovisat. Det rör sig om 120 milj.kr. i år för statliga anläggningar och byggnadsarbeten. Även om vi ansett att vi borde ha fått mera, vill jag helt klart deklarera att vi är mycket tacksamma för vad vi fått. Det har givetvis gett Nr 30 sysselsättning åt många värmlänningar i en svår situation. Jag säger detta — Fredagen den även om jag från visst håll stundtals blir beskylld för att vara advokat eller 16 november 1979 ombud för trepartiregeringen. Men jag är som kommunikationsministern i svaret förmodar, helt medveten om att det hårda statsfinansiella läget fordrar en stram prövning, och därför har jag ej kunnat medverka i den värsta kravdebatten. Det skulle kanske inte heller gagna saken. Om vi emellertid ser på Värmlands möjligheter vill jag påstå att mycket få satsningar ger mer av sysselsättning och utvecklingsmöjligheter såväl i nuet som för framtiden som en satsning på nödvändiga vägbyggnadsprojekt. Vi har många som behöver sysselsättning. Vi borde i Sverige helt enkelt inte ha råd att låta dem gå sysslolösa. En produktiv insats ger resurser till folkhushållet. Vi har vidare i Värmland många anläggningsfordon som inte utnyttjas. Vi borde heller inte ha råd att låta bli att utnyttja dessa. Jag har, herr talman, en statistik i min hand som visar det dåliga utnyttjandet av dessa fordon, men jag skall inte ta kammarens tid i anspråk med att läsa upp den. Jag skall överlämna statistiken till kommunikationsministern. Det är många företagare och hos dem anställda som genom ett ökat vägbyggande skulle få ökad sysselsättning. Det behövs. Här finns även en annan viktig fråga. Planeringen bör gälla åtgärder som ger en jämn sysselsättning över hela året, och det bör gälla även maskinsidan. Vägbyggande och underhåll är viktigt. Våra investeringar i landets vägnät måste förvaltas så att vägkapitalet inte urholkas. Ett bra vägnät är också grunden för en utbyggnad av näringslivet i dess olika former. Min slutsats blir att vägbyggande är en mycket lönande investering för landet och inte minst för vårt län. Det skulle ge Värmland sysselsättning i nuet och möjligheter till nya fabriker och företag för framtida produktion och sysselsättning. Nu är jag naturligtvis klar över att vi inte kan få pengar omedelbart till alla de fyra vägprojekt som jag nämnt i min interpellation. Det skulle dock vara tacknämligt om vi kunde få medel för att sätta i gång något eller förhoppningsvis några av dem. En sådan satsning är nödvändig, och alla projekten är mycket angelägna. Totalt skulle de dra en kostnad av ca 82 milj.kr. Enligt tilläggspropositionen skulle Norrbotten få 275 milj.kr. till vägbyggnader. Jag motsätter mig naturligtvis inte detta. Jag är inte på något sätt missnöjd med satsningar för Norrbotten. Sådana är mycket behövliga. Men Värmland har den näst Norrbotten största arbetslösheten i vårt land, och därför behöver vi också i Värmland få i gång ytterligare vägbyggnader. Kommunikationsministern pekar i slutet av svaret på industriminister Åslings besked i måndags att regeringen noga följer utvecklingen i Värmland och är beredd att med de medel som nu står till dess förfogande stödja projekt som ger nya arbetstillfällen i Värmland. Jag är särskilt tacksam för slutvinjetten i kommunikationsministerns svar, där han säger att han skall pröva de vägprojekt som jag har tagit upp. 73 Jag vill till sist bara, herr talman, uttala den förhoppningen att denna prövning också skall leda till resultat.
Herr talman! Jag vill säga till herr Jonasson att också jag tycker att det är viktigt att vi för framtiden tillser att det inte är helt vattentäta skott mellan arbetsmarknadsstyrelsen och vägverket, utan att det skall finnas möjligheter att använda AMS-medel för vägbyggnad på ett kanske mer flexibelt sätt än tidigare. Det ökar möjligheterna att genomföra vägbyggnader som är särskilt angelägna, bl.a. och inte minst i Värmland.
Herr talman! Jag är särskilt tacksam för den uppfattning som vår nye kommunikationsminister nyss framförde och som jag delar. Jag tror att en sådan inriktning skulle ge oss möjligheter att åstadkomma betydligt mera på detta område.

Herr talman! Åke Gustavsson har i en interpellation frågat mig dels vilka åtgärder regeringen kommer att vidta för att förmå SAS att stoppa sina flygningar på Sydafrika, dels vilka andra åtgärder regeringen kommer att vidta för att ytterligare isolera regimen i Sydafrika. Margit Odelsparr har i en annan interpellation frågat om jag anser att SAS Sydafrikatrafik och resepropaganda är förenliga med Sveriges officiella politik mot apartheid och förhållandena i Sydafrika samt om jag är beredd att ta initiativ för att få till stånd beslut i SAS styrelse som leder till att SAS flygningar till Sydafrika upphör. Slutligen har Hans Petersson i Hallstahammar ställt frågan om jag anser att denna flygtrafik är förenlig med regeringsdeklarationen, där det står att: ”Regeringen skall fortsätta arbeta mot rasism och för frihet i södra Afrika.” Jag avser att besvara interpellationerna och frågan i ett sammanhang. Sydafrika fortsätter att tillämpa det avskyvärda apartheidsystemet, trots Nr 30 intern opposition och trots omvärldens vädjande och varningar. Sverige söker Fredagen den genom ett aktivt internationellt agerande få till stånd verkningsfulla åtgärder 16 november 1979 mot Sydafrika. Vi har från svensk sida tillhört de ledande i kraven på ökad användning av ekonomiska påtryckningar som led i kampen mot apartheid. Om åtgärder för En utgångspunkt har därvid varit att sådana åtgärder för att bli verkligt — arr stoppa SAS effektiva bör komma till stånd genom bindande beslut av säkerhetsrådet i den flygningar på Sydordning FN:s stadga föreskriver. Vi har uppmanat FN:s säkerhetsråd att vidta afrika, m.m. åtgärder för att hindra fortsatta utländska investeringar och finansiella lån till Sydafrika. Vidare har vi uttalat att säkerhetsrådet bör diskutera åtgärder som hör samman med oljehandeln och flygtrafiken med Sydafrika. Den svenska lagen om förbud mot investeringar i Sydafrika och Namibia, vilken antogs tidigare i år, var en undantagsåtgärd i avvaktan på beslut i denna riktning av säkerhetsrådet. Skälen till detta steg redovisades utförligt vid riksdagsbehandlingen. Denna svenska åtgärd har visats betydande internationell uppmärksamhet och tjänar därigenom syftet att vara ett exempel som andra kan ta efter. När det gäller SAS flygningar på Sydafrika planerar regeringen inte något initiativ för att stoppa dessa i frånvaro av ett beslut i FN:s säkerhetsråd om flygtrafiken med Sydafrika. En sådan isolerad aktion skulle ha obetydlig eller ingen verkan på Sydafrika och dess apartheidpolitik. Den skulle med all sannolikhet endast medföra att andra länders flygbolag — och då bl.a. Sydafrikas eget — övertog den trafik som SAS nu upprätthåller. När det gäller kritiken mot SAS resebroschyr om Sydafrika så är SAS redan medvetet om denna kritik. Det tillkommer SAS att avgöra om kritiken skall föranleda någon åtgärd. På frågan vilka andra åtgärder som vidtas för att isolera regimen i Sydafrika vill jag peka på diskussioner regeringen haft med Riksidrottsförbundet om riktlinjer för att avbryta idrottskontakterna med Sydafrika. Biståndet till flyktingar, befrielserörelser och apartheidpolitikens offer har ökats. Sedan ett år har vi visumtvång för sydafrikaner. Sverige beviljar inga exportkrediter i samband med export till Sydafrika. Inte heller lämnar svenska kreditinstitut finansiella lån till Sydafrika. Regeringen kommer att fortsätta sina ansträngningar mot apartheid enligt de riktlinjer jag nu har redovisat.

Herr talman! Jag vill tacka för att utrikesministern svarat på min interpellation. Rasistregimens apartheidpolitik i Sydafrika vilar på två förutsättningar. Den ena är en fortsatt utsugning av den afrikanska befolkningen både socialt och ekonomiskt. Den andra är ett fortsatt stöd från länder som regimen i Sydafrika älskar att kalla för den fria världen. Detta stöd sker främst i form av kapital, teknologi, handel och transporter. Utan dessa båda förutsättningar skulle systemet rasa samman. Att befria den afrikanska befolkningen från utsugningens tyranni är i första hand en kamp för afrikanerna själva. Men i 15 denna kamp borde de få världssamhällets fulla stöd. Den andra förutsättningen är det i första hand vår uppgift att ta oss an. Då måste vi också inse att ekonomiska förbindelser med Sydafrika är ett stöd till rasistregimen där. Därför har det beslut som riksdagen fattade i våras varit av stor betydelse. Genom att stoppa svenska investeringar i Sydafrika har Sveriges riksdag inom ett viktigt område gått från ord till handling. Men vi måste naturligtvis agera på flera områden och på flera internationella och nationella nivåer samtidigt, allra helst som vi befinner oss i en situation där den sydafrikanska regeringen med hjälp av stort PR-maskineri med dolda anslag försöker ge världen intryck av att man håller på att ändra grunderna för apartheidpolitiken. Den lagstiftning som nu arbetas fram i Sydafrika, framför allt gentemot de fackliga organisationerna, innebär att majoriteten av den afrikanska befolkningen kommer att berövas rätten till facklig anslutning och rätten till kollektivavtal. Det innebär att oregistrerade fackföreningar kommer att hindras att verka i framtiden och att den sydafrikanska statliga kontrollen kommer att öka på alla områden inom den fackliga verksamheten. Fackets handlingsmöjligheter blir starkt begränsade, beroende på kontroll från säkerhetspolisen och beroende på att man i lagen förvägrats rätten att yttra sig i politiska frågor. Man vågar inte heller offentigt uttala sig om investeringsförbudet, eftersom också detta är ett lagbrott enligt sydafrikansk lagstiftning. Det är dessa svårigheter som Sydafrikas nybildade svarta landsorganisation, FOSATU, står inför. Därför är det självfallet också viktigt för fackliga organisationer runt om i världen att visa sin solidaritet med den fackliga kampen i Sydafrika. ; Den svenska och den nordiska fackföreningsrörelsen har, liksom Fria fackföreningsinternationalen arbetat hårt för att få till stånd både en ökad isolering av Sydafrikas regering och ett vidgat stöd för och fördjupat samarbete med de krafter inom och utanför Sydafrika som kämpar för demokratiska och fackliga frioch rättigheter. Den nordiska fackliga samorganisationen hart.ex. krävt av SAS att bolaget upphör med sina flygförbindelser med Sydafrika. Detta gemensamma nordiska fackliga krav har inte gett något resultat. I det läget kan naturligtvis ingen nordisk regering frånsäga sig sitt ansvar i den här frågan. Det är nu klart att SAS på frivillig väg inte kommer att avstå från vare sig sina personeller sina godstransporter till Sydafrika. SAS gör dessutom allt som står i dess makt för att måla Sydafrika i dess regerings vita färger. I den reklambroschyr för flighten från Kastrup till Johannesburg som är aktuell letar man förgäves efter en beskrivning av de villkor som den helt överväldigande delen av Sydafrikas befolkning lever under. I den 24-sidiga broschyren lyckas man helt undvika att över huvud taget nämna det som Sydafrika är mest känt för, nämligen den förhatliga apartheidpolitiken. I stället skriver man om utflykter som kan göras för att studera infödingsdanser som äger rum första, andra och fjärde söndagen varje månad. Och självfallet gör man reklam för trummor, sköldar, spjut, huvudmasker Nr 30 och annat, som för tanken till lyckliga infödingar som lyckligt dansar i Fredagen den urskogarna runt Johannesburg och Pretoria. Om Guinness årsbok hade något — 16 november 1979 rekord för smaklösa reklamfolders, så skulle SAS Sydafrikafolder vara en allvarlig aspirant på det. Om åtgärder för Broschyren är intressant främst därför att den avslöjar hur SAS ser på — att stoppa SAS Sydafrika. Och först efter protester överväger man att ändra på innehållet. — flygningar på Syd Men, herr utrikesminister, man botar inte smittkoppor med kosmetika. Det afrika, m.m. enda rimliga är att flygningarna stoppas. Därför är det förvånande att utrikesministern säger: ”En sådan isolerad aktion skulle ha obetydlig eller ingen verkan på Sydafrika och dess apartheidpolitik.” Om detta är utrikesministerns tro, så borde han inte ha varit med om att i våras stoppa nyinvesteringar i Sydafrika. Det enda logiska är att fullfölja isoleringspolitiken från i våras och se stoppet för nyinvesteringar i Sydafrika som ett första steg för att isolera regimen i Sydafrika. Nästa steg är att stoppa flygningarna. Detta är uppenbarligen en fråga om ambitionsnivå. Regeringen sitter nöjd med hittills fattade beslut om isoleringar. Dessutom påstår utrikesministern i sitt svar att Sydafrikas flygbolag skulle överta flighterna, om SAS lade ner dem. Så enkla trick som att påstå något sådant tycker jag utrikesministern borde hålla sig för god för. De nordiska luftfartsmyndigheterna har självklart alla möjligheter att förbjuda såväl start som landning på nordiskt territorium. Också här handlar det om ambitionsnivå. Utrikesministern säger ju dessutom själv att vårriksdagens beslut har ”visats betydande internationell uppmärksamhet” och tjänar som ett exempel för andra att ta efter. Varför vill inte utrikesministern vara med om att sätta upp andra exempel som är värda att ta efter? Just nu pågår inom en rad folkliga organisationer och aktionsgrupper i hela Norden en kampanj under ledning av Isolera Sydafrika-kommittén. Dess mål är, liksom tidigare den nordiska fackliga samorganisationen har krävt, just att stoppa SAS flighter på Sydafrika. Tyvärr tvingas jag konstatera att denna kamp får man föra utan den borgerliga regeringens stöd. Men regeringens motstånd mot kravet måste ses som en utmaning, som måste sporra till än mer intensiva ansträngningar för kraven, därför att det är en sanning att SAS ger Sydafrika luft under vingarna. På grund härav blir också dessa flygningar ett indirekt stöd för apartheidpolitiken. Jag frågade även utrikesministern vilka övriga åtgärder regeringen var beredd att vidta för att isolera regimen i Sydafrika. Det är bra att utrikesministern redovisar några nationella åtgärder som stöd till flyktingar och befrielserörelser. Men jag saknar en programförklaring vad regeringen tänker göra på det internationella planet. Sverige är i den situationen att vårt land har ganska goda förutsättningar att påverka den internationella opinionen. Det har också skett i internationella fora som Förenta nationerna, där Sverige i generalförsamlingen 1976 tillsammans med en stor majoritet uttalade sig för just flygbojkott mot Sydafrika. Sedan kan vi ju beklaga att man inte följer upp beslutet här i Sverige. 7 Men den andra delen, de direkta kontakterna med olika regeringar, saknas i alltför stor utsträckning. Om man undantar de svenska ambassaderna i de s.k. frontstaterna, så finns det åtskilligt att göra också i andra länder. Regeringen har tryckt upp beslutet om förbud mot nyinvesteringar, som riksdagen fattade i våras, på engelska. Det är bra. Men på vilket sätt tänker man sprida denna information? Och på vilket sätt och i vilken omfattning kommer man att ta egna initiativ för att förmå andra länder att följa efter? Här har ju regeringen alla möjligheter att inbjuda olika länder till information. Det bör man göra, i stället för att sitta och vänta på att något land skall komma och speciellt efterfråga en broschyr. Och här vill jag ställa nästa fråga: Vilket departement, herr utrikesminister, är det som är ansvarigt för att informationen sprids? Är det handelsdepartementet, där Staffan Burenstam Linder, som gick emot beslutet, är chef? Eller är det utrikesdepartementet? Jag tror också att det vore värdefullt om regeringen gjorde en ordentlig inventering av alternativa marknader för svenska varor som i dag finns i Sydafrika. Inte minst på den afrikanska kontinenten skulle en sådan inventering och en informatonsverksamhet om beslutet kunna medverka till att de berörda svenska företagen lättare skulle kunna skapa nya marknader. Exempel på ett sådant land är Nigeria. Det finns säkerligen många fler exempel. Det är sådana aktiva åtgärder som utgör ett viktigt led i uppföljningen av riksdagsbeslutet. Här har regeringen ett speciellt ansvar eftersom riksdagsbeslutet innebar att man uttalade att ansvaret för de negativa verkningar som beslutet får för de anställda skall bäras av samhället i dess helhet. Om regeringen inget gör riskerar vi att hamna i en situation som innebär att de svenska metallarbetarna vid de berörda företagen kan få problem. Därför är det viktigt att regeringen arbetar med ett fullödigt program i syfte att isolera Sydafrika samt för att visa att man är solidarisk med de anställda som kan drabbas av de negativa verkningarna.

Vi har en skyldighet och ett ansvar att göra vad vi kan för att sätta apartheidregimen under ökat tryck.” Jag kan instämma i varje stavelse. Orden yttrades vid avslutningen av det internationella antiapartheidåret på Sharpevilledagen den 21 mars i år. Namnet på den man som fällde detta yttrande är Ola Ullsten. Herr utrikesminister! Låt oss nu gemensamt gå från ord till handling! Låt oss se till att förra vårens riksdagsbeslut endast var ett första steg när det gäller att vidta en serie isoleringsåtgärder och andra åtgärder mot rasistregimen i Sydafrika! Även om utrikesministern kan få svårigheter inom regeringen med genomförandet av en sådan politik vågar jag garantera att den politiken kommer att få ett helhjärtat stöd av arbetarrörelsen.

Nr 30 Herr talman! Jag vill tacka utrikesministern för svaret på min interpella Fredagen den tion. I FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna är inskrivet principen 16 november 1979 om alla människors lika värde och rättigheter. Alla människors lika värde och rättigheter är dock en realitet endast för en begränsad del av jordens Om åtgärder för befolkning. att stoppa SAS Ingenstans har denna princip satts åsido på sådant sätt som i Sydafrika. — flygningar på Syd Sydafrika har genom sin rasåtskillnadspolitik, kallad apartheid, utövat ett — afrika, m.m. legaliserat förtryck av andra raser. Apartheid utgör ett lagfäst system för rasåtskillnad och infördes i och med rasåtskillnadslagstiftningen år 1948. Apartheid är uppbyggd på den förkastliga föreställningen att den vita rasen skulle vara överlägsen och att människans värde skulle vara beroende av etnisk tillhörighet eller ras. Förtryck av människor på grund av deras rastillhörighet eller åsikter förekommer förvisso på många ställen på vår jord men ingenstans genom ett så systematiskt och lagfäst system som genom apartheidpolitiken. Av Sydafrikas befolkning om ca 26 miljoner människor utgör de svarta afrikanerna ca 19 miljoner. Den s.k. färgade befolkningen, som sydafrikanerna betecknar människor av blandras, beräknas till 2,4 miljoner. Den vita befolkningen uppgår till drygt 4 miljoner eller omkring 15 26 av befolkningen. I enlighet med rasåtskillnadsideologin har den vita regeringen förvisat de olika svarta stamgrupperna till ”hemländer”, s.k. bantustans. Hemlandspolitiken innebär att den svarta befolkningen, ca 70 26 av alla invånare, ges hemortsrätt till sammanlagt 13 26 av landets yta. Hemländerna utgör de resursmässigt sämsta områdena. I stället tvingas de svarta arbeta i de vitas industrialiserade områden som gästarbetare. På detta sätt splittras även familjerna, eftersom i huvudsak endast manlig arbetskraft får tillträde till de vita delarna. Bantustanspolitiken är ett avskräckande exempel på rasförtryck. I Sverige betraktar vi apartheidpolitiken i Sydafrika som ett hot mot internationell fred och säkerhet, och den uppfattningen delas också av en majoritet av världens länder. Sverige har även, som utrikesministern framhållit i sitt svar, understött och tagit initiativ till uppmaningar från FN:s generalförsamling till säkerhetsrådet om sanktioner mot Sydafrika. Det har visat sig svårt att få till stånd bindande beslut i säkerhetsrådet. Ett sådant beslut fattades dock av säkerhetssrådet i november 1977 beträffande vapenembargo mot Sydafrika. Detta skedde mot bakgrund av de fredliga demonstrationerna i Sharpeville mot passlagarna och i Soweto 1976 mot raslagarna, demonstrationer som slogs ned på det mest brutala sätt och där hundratals människor dödades. Apartheidpolitiken fortgår dock, och den vita regimen verkar okänslig för fördömanden från omvärlden. Man tvingas tyvärr konstatera att de förändringar som har skett är obetydliga. Därför är det angeläget att vi från svensk sida med all kraft arbetar för att apartheidpolitiken skall avskaffas. Här i riksdagen har frågan om ekonomiska sanktioner mot Sydafrika aktualiserats vid ett flertal tillfällen, och under våren 1979 antogs en lag om förbud mot 179 investeringar i Sydafrika och Namibia. Jag vill uttala min tillfredsställelse över att denna lag har antagits, och jag hoppas att andra länder på liknande sätt skall visa sin solidaritet med det förtryckta folket i Sydafrika. För att lagen skall få avsedd verkan är det även angeläget att den ges en restriktiv tolkning när det gäller ansökningar om dispens för investeringar. I min interpellation har jag aktualiserat frågan om en flygbojkott från SAS sida mot Sydafrika. Tyvärr är inte utrikesministern beredd att ställa sig bakom mina synpunkter. I och för sig kan jag förstå utrikesministerns motiveringar, men jag tycker ändå att man kan göra liknande värderingar när det gäller en sådan bojkottåtgärd som när det gäller investeringar i Sydafrika. En flygbojkott anser jag vara ett viktigt inslag i en isolering av den vita regimen i Sydafrika. FN:s generalförsamling har även i en resolution uttalat sig för ekonomiska sanktioner, bl.a. genom att förhindra flygoch båtförbindelser med Sydafrika. Mot bakgrund av detta vill jag fråga utrikesministern: Vilka åtgärder planeras från svensk sida, både nordiskt och internationellt, för att åstadkomma ett bindande beslut om ekonomiska sanktioner i FN:s säkerhetsråd? Jag har i min interpellation även kritiserat SAS resebroschyrer om Sydafrika, som jag anser inte skildrar de verkliga förhållandena i Johannesburg. Jag hoppas att statens representanter i SAS styrelse aktualiserar frågan för att få en ändring till stånd. Herr talman! Situationen i Sydafrika kräver ökade internationella påtryckningar. I detta sammanhang har Sverige varit ett föregångsland på många områden, och jag vill uttala min tillfredsställelse med utrikesministerns deklaration, att regeringen kommer att fortsätta sina ansträngningar mot apartheid och fullfölja sitt i regeringsförklaringen uttalade syfte att öka respekten för mänskliga frioch rättigheter i alla länder.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min fråga till utrikesministern. Jag skall börja med att instämma i Åke Gustavssons beskrivning av de förhållanden som den fascistiska regimen i Sydafrika vilar på. Mot bakgrund av samma beskrivning vill jag påpeka hur viktigt det hade varit att stödja vpk:s lagförslag till ekonomisk bojkott av Sydafrika och Namibia. Den av riksdagen antagna lagen om förbud mot investeringar är uppenbarligen inte tillräcklig. I vårt förslag till lagtext fanns med såväl förbud mot att driva handel med Sydafrika och Namibia som förbud mot överföring av patent och licenser samt tekniskt kunnande — och förbud mot att bedriva flygfart och skeppsfart på Sydafrika och Namibia. Nu står vi där med en regering som kryper bakom FN:s säkerhetsråd för att slippa ta egna initiativ i frågan. Jag är övertygad om att det finns en bred svensk opinion för sanktioner mot Sydafrika och följaktligen också för att man skall försöka stoppa SAS flygningarna dit. Detta måste regeringen ta initiativ till. Herr talman! Jag är nybörjare i riksdagen. Som nybörjare har man erfarenheter från samhället utanför riksdagen. Där ute är det vanligt att folk Nr 30 åtminstone försöker svara på frågor. De senaste dagarnas erfarenheter av svar — Fredagen den från statsråd har givit mig den bittra erfarenheten att här i huset gör man sitt 16 november 1979 bästa för att slippa svara på frågor. Den taktiken är inte speciellt smart, om man avser att försöka behålla folks förtroende. Om åtgärder för Trots att jag läst om svaret flera gånger har jag inte hittat ett enda ord som = att stoppa SAS svar på min fråga om hur ett upprätthållande av flygningarna går ihop med flygningar på Sydregeringsförklaringen, där det sägs att man skall fortsätta att arbeta mot — afrika, m.m. rasism och för frihet i södra Afrika. I stället är det så, herr talman, att ett upprätthållande av flygningarna är precis raka motsatsen. Det är att arbeta för ett upprätthållande av rasism och förtryck i södra Afrika. I själva verket är ju sådana här förbindelser ett medel att ge förtryckarregimen ett officiellt ansikte. Man kan också se flygförbindelserna som ett slags investering, eftersom flygandet innebär att man underlättar affärskontakter och överföring av tekniskt kunnande inom olika områden. När man sedan till på köpet ger resenärerna en direkt falsk bild av Sydafrika genom de broschyrer som tidigare beskrivits så är det än värre. I utrikesministerns interpellationssvar finns dock en intressant motsägelse: När det gäller lagen om förbud mot investeringar i Sydafrika och Namibia säger utrikesministern att detta beslut var en undantagsåtgärd som dock visat sig ha betydelse genom sin internationella uppmärksamhet. Då måste man rimligen fråga utrikesministern: Varför skulle inte ett initiativ för att stoppa flygningarna få samma effekt? Varför skulle inte det väcka internationell uppmärksamhet och, som herr Ullsten säger, få internationell betydelse? Ett initiativ från den svenska regeringen i den här frågan är absolut nödvändigt, om man skall upprätthålla något som helst förtroende för regeringsförklaringen. Eller är det så att man skall tolka handlandet i denna fråga som ett mått på vad regeringsförklaringen även i övrigt är värd? Jag har svårt att tro att vi har något initiativ att vänta från regeringen, men jag frågar åter: Anser utrikesministern att flygtrafiken är förenlig med regeringsdeklarationen, där det står att regeringen skall fortsätta att arbeta mot rasism och för frihet i södra Afrika?

Herr talman! Det är bra att Åke Gustavsson, Margit Odelsparr och Hans Petersson i Hallstahammar har tagit upp denna fråga. Det är också bra att deras partier, andra opinionsbildande grupper och enskilda opinionsbildare håller frågan om apartheidregimen i Sydafrika levande. Det finns förvisso många andra politiska regimer i världen som vi också har anledning att ta avstånd ifrån. Där skulle samstämmigheten mellan oss fyra som agerar i denna debatt måhända inte i alla avseenden vara lika stor. Men det finns trots allt någonting alldeles särskilt motbjudande i diskriminering på grund av hudfärg.

Det ligger också något motbjudande — så motbjudande att man känner sig desperat — i att de icke vita i Sydafrika är chanslösa redan när de föds. Föds de till svarta eller färgade är de satta på undantag och saknar möjlighet till att göra karriär, till att utveckla sina egna anlag och till att bli betraktade som jämlikar i förhållande till andra människor i sin egen nation. Det är detta speciella med apartheid, som är så motbjudande att det ibland är svårt att hitta de rätta orden för att beskriva saken, som gör det så angeläget att den här debatten förs. Det är också detta som gjort att Förenta nationerna helt enigt — med Sydafrika som enda undantag — har fördömt detta samhällssystem. Det har man inte kunnat göra med något annat system. Det är naturligtvis också detta som gör att den svenska regeringen — denna, den förra, den förrförra och den socialdemokratiska — har ägnat så pass mycket energi, så pass mycket av sin opinionsbildande kraft, åt att fördöma apartheidregimen. Jag hoppas att denna och kommande regeringar skall fortsätta att göra det. Får jag, för att svara på några av de frågor som har ställts om på vilket konkret sätt vi tänker fullfölja denna linje, redogöra för vad de nordiska utrikesministrarna gjort. De nordiska länderna agerar i den här frågan mycket ofta tillsammans, eftersom vi har samma värderingsgrund. Låt vara att den svenska regeringen ibland tar initiativ före andra, och kanske ibland även på egen hand går längre. Men vi har ett gemensamt aktionsprogram, senast preciserat av utrikesministrarna vid deras möte på våren 1978.

Margit Odelsparr frågade mig på vilket sätt vi gör det. Det kan kanske vara litet svårt att ge någon mycket utförlig redovisning som svar på den frågan. Men jag kan försäkra att ingen diplomatisk möda spars när det gäller att i första hand övertyga säkerhetsrådets medlemmar om att man bör ta upp denna fråga till diskussion och i andra hand få säkerhetsrådet att anta en resolution om investeringsförbud. Det är ju först när ett beslut av den karaktären har fattats i Förenta nationernas säkerhetsråd som det kan bli effektivt, omfatta alla länder och få en reell ekonomisk betydelse för Sydafrika. En andra punkt innebär att vi vill verka för förslag i säkerhetsrådet som kan Nr 30 leda till bindande beslut mot handel med Sydafrika. Fredagen den En tredje punkt är att vi skall arbeta för en nogrann tillämpning av 16 november 1979 säkerhetsrådets beslut om vapenembargo mot Sydafrika. Det gäller ett vapenembargo som redan är proklamerat men som förvisso inte har lett till Om åtgärder för efterföljd ens bland alla dem som har sagt sig stödja det. Då är frågan just nu, som den har ställts av de tre interpellanterna: Skall vi stoppa SAS-flygningar till Sydafrika? Får jag säga som inledning till ett svar på frågan, att det inte är så att jag å ena sidan och de tre interpellanterna å andra sidan är oeniga om att använda det ekonomiska sanktionsvapnet i kampen mot apartheidpolitiken; det vill vi alla fyra göra. Vad frågan just nu gäller är på vilket sätt man skall använda det ekonomiska sanktionsvapnet i just det här speciella fallet. Här finns en gemensam ståndpunkt, intagen av riksdagen. Man får intrycket, när man lyssnar till Åke Gustavsson, att han talar som representant för ett politiskt parti som driver detta krav till skillnad från den regering som nu sitter, som skulle vara emot det. Det är ju inte så, Åke Gustavsson. I själva verket skulle jag kunna ge en del exempel på hur i varje fall den förra regeringen — denna har ju verkat så kort tid ännu — har varit aktivare än de tidigare svenska regeringarna. Riksdagens ståndpunkt innebär ett ja till internationella bojkotter av det här slaget men menar att unilaterala, dvs. enskilda svenska, insatser på just det här området inte skulle vara så effektiva att det vore värt att bryta den princip som vi annars håller oss till. Den principen finns nedtecknad i utrikesutskottets betänkande i samband med att utskottet behandlade folkpartiregeringens förslag om förbud mot nyinvesteringar i Sydafrika. Där står det: ”Enligt hävdvunnen svensk uppfattning kan endast bindande beslut eller rekommendationer av FN:s säkerhetsråd om universellt verkande sanktionsåtgärder häva nu gällande internationella förpliktelser beträffande handel och samfärdsel. Sverige har i FN alltsedan 1960-talets mitt verkat för att på det sätt som FN-stadgan föreskriver få till stånd sådana bindande sanktioner att Sydafrika isoleras även handelsmässigt och på annat sätt. Som framhålls i propositionen kommer Sverige att fortsätta att verka för detta. Detta sker under åberopande av att situationen i Sydafrika enligt svensk uppfattning utgör ett faktiskt hot mot internationell fred och säkerhet.” Det senare är av betydelse, eftersom det ju bara är när man anser att en politisk utveckling i ett visst land utgör ett hot mot internationell fred och säkerhet som man kan vidta den typ av sanktionsåtgärder som vi nu diskuterar. Det är alltså inte, som jag tyckte att Åke Gustavsson försökte göra gällande, på grund av någon oenighet inom den nuvarande trepartiregeringen som vi inte har stött det här kravet. Det är därför att vi stöder oss på en principiell ståndpunkt, som i varje fall alla i utrikesutskottet representerade partier är överens om. Jag får låta detta vara det första svaret på de kompletterande frågor som ställdes till mig.
Herr talman! Jag får tacka utrikesministern för de kompletterande upplysningar som vi har fått här. Men jag vill ändå än en gång understryka betydelsen av att vi från svensk sida agerar med kraft och att frågan om en flygbojkott tas upp i första hand i nordiska sammanhang men även i FN. Den här frågan har ju f.ö. under hösten också diskuterats i norska stortinget. Där gavs ett svar liknande det som utrikesministern här i dag har avgett. En flygbojkott är endast en del i arbetet för att isolera den vita regimen i Sydafrika. Det är därför av vikt att vi har ett starkt folkligt stöd för våra aktioner. Folkrörelserna har här en stor uppgift att fylla som informatörer om förhållandena i Sydafrika. Jag vill även betona betydelsen av att vi samtidigt som vi fördömer den vita rasistregimen på allt sätt understödjer befrielserörelserna och de länder som tar emot flyktingar. Och det gläder mig att utrikesministern i sitt svar även har pekat på ett utökat stöd till befrielserörelserna.
Herr talman! Jag förstår Hans Peterssons reaktion, när han säger att man här i riksdagen inte tycks ha för vana att svara på frågor. Det är märkligt att utrikesministern omedelbart därefter går upp och inte svarar på en enda av de frågor som jag har ställt till honom. Han försökte i stället hålla ett allmänt tal, där han lovprisade oss för att vi försöker hålla Sydafrikafrågan levande. Regeringen tycks dock inte vilja göra det, eftersom utrikesministern inte ens vill svara på frågor. Men jag skall upprepa frågorna till utrikesministern. 1. Varför vill inte utrikesministern vara med om att sätta upp andra exempel än investeringsförbudet som värda att ta efter för andra länder? 2. På vilket sätt kommer regeringen att sprida informationen kring det svenska beslutet om förbud mot investeringar, och på vilket sätt och i vilken omfattning kommer regeringen att ta egna initiativ för att få andra länder att följa efter? 3. Vilket departement är det som är ansvarigt för att informationen sprids? Är det handelsdepartementet, där Staffan Burenstam Linder, moderat f. d. riksdagsman som gick emot investeringsbeslutet, är chef? Eller är det utrikesdepartementet? Den sista och kanske viktigaste frågan är: Vilket program arbetar regeringen efter för att skapa alternativa marknader för svenska produkter, och har man en sådan framförhållning att den svenske arbetaren kan hållas skadeslös och samhället som helhet bära ansvaret? Dessa fyra frågor vill jag mycket gärna ha svar på av utrikesministern. Utrikesministern sade att vi inte är oeniga om att använda det ekonomiska sanktionsvapnet — och det är bra. Men jag sade i mitt anförande, och tvingas tyvärr att upprepa det, att det är en fråga om ambitionsnivå. Enligt min uppfattning skall vi se förbudet mot nyinvesteringar i Sydafrika som ett första steg i kampen för att stödja de krafter som står för demokrati och fackliga rättigheter. Just den regim som finns i Sydafrika är, herr utrikesminister, ett hot mot freden och säkerheten i världen, och då är det viktigt att vi stödjer de Nr 30 krafter som står för alternativet till en sådan regim. Fredagen den Med utrikesministerns egen argumentation som utgångspunkt är det ett 16 november 1979 rimligt krav att till SAS säga: Nu får ni stoppa flygningarna på Sydafrika, och några sydafrikanska plan kommer varken att få landa eller starta på nordiskt Om åtgärder för territorium. Det är det värt, när det gäller människornas säkerhet och liv och — att stoppa SAS freden på södra delen av en hel kontinent. Då är det värt att bryta mot — flygningar på Syd mindre viktiga än fria människor.

Herr talman! Utrikesministern tog upp vår gemensamma syn på Sydafrika och förhållandena där. Han nämnde hudfärgen, som håller de svarta tillbaka, fördomar, att de svarta är satta på undantag och inte kan göra karriär som andra osv. Varför är det så? Jo, alla dessa fördomar och detta att de är svarta används som ett medel för att verkställa en enorm utsugning. Alla dessa fördomar är ett medel att skapa en vit skyddsmur mot ett svart proletariat. Han säger att vi inte är oeniga om att använda sanktioner utan om sättet på vilket det skall ske. Det är verkligen märkligt. Han säger också att endast internationella sanktioner kan vara verkningsfulla — trots att man i riksdagen i våras fattade beslut om en lag om begränsningar när det gäller investeringar i Sydafrika. Varför kan inte utrikesministern sluta upp med att krypa bakom FN:s säkerhetsråd och internationella sanktioner? Varför inte ta ledningen? Varför inte gå före och driva på? Det vore ju ett sätt att verka mot rasism och förtryck. Han kunde säga: Mot bakgrund av vår regeringsförklaring föreslår vi nu att man skall verka för att förhindra att flygningarna fortsätter, och vi ämnar gå vidare med dessa frågor. — Det vore ett sätt att motverka rasism och förtryck. Och utrikesministern! Vi är representanter för tre partier som nu har interpellerat och frågat, och vi har i stort sett samma uppfattning om vad man borde göra. Om ni lade fram ett sådant förslag för riksdagen skulle ni få majoritet för det.

Herr talman! Hans Petersson i Hallstahammar har ju tidigare ursäktat sig med att han är ny i riksdagen och därför inte är så van vid arbetsformerna här. Men så pass mycket borde väl Hans Petersson ha uppsnappat även på de utomparlamentariska scener där han tidigare vistades att han vet att det inte är riktigt så, att bara därför att t.ex. Åke Gustavsson här kräver av mig att vi skall införa förbud för SAS att flyga på Johannesburg skulle hans parti eller han själv rösta för det om förslaget skulle komma upp i riksdagen. Det är dess värre inte på det viset. Det är i stället så att det organ jag måste gömma mig 85 bakom, Hans Petersson, det är Sveriges riksdag. Och i Sveriges riksdag har alldeles nyligen uttalats just det som jag nyss citerade ur utrikesutskottets betänkande, och jag upprepar det: ”Enligt hävdvunnen svensk uppfattning kan endast bindande beslut eller rekommendationer av FN:s säkerhetsråd om universellt verkande sanktionsåtgärder häva nu gällande internationella förpliktelser beträffande handel och samfärdsel.” Detta är alltså inte min privata åsikt, och det är inte någon exklusiv ståndpunkt intagen av trepartiregeringen, utan det är Sveriges riksdags uppfattning mot vilken mycket få protester höjdes, om jag minns debatten rätt. Här finns naturligtvis en skillnad mellan att som enskild nation förbjuda nyinvesteringar resp. att säga upp förpliktelser som man har i internationella konventioner, GATT-stadgar och annat. Jag vill säga till både Hans Petersson och Åke Gustavsson, att även om man känner djup motvilja mot apartheidpolitiken måste man också ha viss respekt för internationella åtaganden och om inte annat ha en viss kunskap om vad den egna riksdagen har uttalat i olika sammanhang. Därför är det, jag upprepar det, icke så att vi är oeniga om behovet av denna typ av sanktioner, men vi menar från regeringens sida, med stöd av riksdagen, att de blir effektiva och därmed meningsfulla bara om de kan göras internationellt. Jag är litet förvånad över att Åke Gustavsson med sådan indignation hävdar att jag inte har svarat på hans frågor. Jag har faktiskt försökt göra det genom att ganska utförligt tala om vilka principer jag stöder mitt ställningstagande på, och jag har nu gjort det för andra gången. Jag vet inte om Åke Gustavsson lyssnar nu heller, men gör gärna det, så kan vi kanske bespara riksdagen litet tid. Jag har också redogjort för ett ganska detaljerat punktprogram, vilket en av interpellanterna tackade för och som gav besked om vad vi tänkte göra i fortsättningen. Jag har vidare redogjort för på vilket sätt vi försöker driva de krav som är våra i Förenta Nationerna till dess att vi får gehör för dem. Jag glömde att svara på vilket departement som har ansvaret för att information om svensk lagstiftning sprids i utlandet, och jag ber om ursäkt för det. Svaret är: Utrikesdepartementet. Jag vill också ta upp en annan sak som Åke Gustavsson anförde, även om jag inte uppfattade det som en fråga. Det gällde på vilket sätt vi försöker bearbeta andra marknader, som skulle kunna utgöra alternativ till Sydafrika. Jag vill till detta säga att vi gör det mesta i det avseendet genom att bl.a. tala om för svenska företag att de har att välja mellan Afrika och Sydafrika och att det även ur krassa ekonomiska synpunkter är en fördel om svenska företag väljer Afrika framför Sydafrika. Detta har jag framhållit inte bara från svenska talarstolar, utan ganska ofta också ifrån internationella. I övrigt kan jag inte annat än le igenkännande när det gäller Åke Gustavssons agerande här i kammaren. Som en förberedelse till den här debatten har jag läst igenom protokoll från debatter jag deltagit i när jag själv var i opposition 1965, då jag krävde av den socialdemokratiska regeringen att den skulle betrakta apartheidpolitiken såsom ett hot mot fred och säkerhet. Det ansåg inte den socialdemokratiska regeringen på den tiden att man borde göra, och därigenom frånhände man sig praktiskt taget alla möjligheter att i Nr 30 FN ställa krav på sådana åtgärder som man nu kräver att vi skall vidta. Fredagen den 16 november 1979 HANS PETERSSON i Hallstahammar : Herr talman! Utrikesministern sade att jag ursäktade mig med att jag varny Om åtgärder för i riksdagen. Men jag gjorde bara ett konstaterande av faktum. Jag berinteom — att stoppa SAS ursäkt för att jag kommer som ny utifrån, och efter vad som framkommit i — flygningar på Sydden här debatten måste färska erfarenheter utifrån och från andra ställen än — afrika, m.m. det här huset vara en tillgång. Det bekräftas bl.a. av att jag fortfarande inte fått svar på min fråga, om ett upprätthållande av flygningarna är förenligt med den regeringsdeklaration som Ola Ullsten varit med om att skriva under. Ola Ullsten säger vidare: Hans Petersson skall inte tro att det är så att om representanter för ett parti säger en sak, så innebär det att de röstar i enlighet därmed. Att det förhåller sig så är i och för sig illavarslande, och även jag vet att man inom partierna kan ha skilda uppfattningar i olika frågor, men vad jag åsyftade var att åstadkomma en spricka i den trepartienighet som för dagen har bildats när det gäller den här frågan liksom att skilja ut vpk från resonemang av det här slaget. För vpk:s del är det i alla fall så — det kan jag garantera — att vi skulle rösta för ett stopp på de här flygningarna. Detta framgår också av det lagförslag som vi försökte få igenom när frågan om investeringslagen behandlades. I den gula folder som jag har här och som är en sammanställning av enkätsvar som gjorts av Isolera Sydafrika-kommittén redovisas partiernas olika inställning, och jag utgår från att det är en beskrivning som är riktig. Man kan där studera vad folkpartiet säger i denna fråga. Jag tar bara upp folkpartiets uttalanden nu och skall inte skälla på moderaterna, eftersom det inte finns någon representant för dem här.

När, Ola Ullsten, skall dessa ord omsättas i handling? När tar Ola Ullsten initiativ till ett nationellt agerande? Ett sådant skulle förmodligen få samma verkan som den som åstadkoms genom den tidigare antagna lagen, nämligen att vi fick internationell uppmärksamhet. Det skulle kunna bli ett stöd i kampen mot det fruktansvärda förtryck som vi här resonerar om. Låt inte denna debatt bli en taktisk debatt! Tänk på vad det gäller, på vilka resultat som kan uppnås med ett initiativ!

Herr talman! Utrikesministern börjar nu att berätta minnen om vad som hände för 15 år sedan i riksdagen. Jag tycker att det vore bättre om utrikesministern ägnade tiden åt att fundera över framtiden i stället för att söka sig långt tillbaka i historien. Situationen i Sydafrika är ett hot mot säkerheten. Trots att det har gått så 87 lång tid sedan Ola Ullsten som ung fräsch riksdagsman upphov sin stämma och med stor frenesi och bestämdhet hävdade att detta var ett hot mot säkerheten, är det märkligt att han nu snabbt har tagit på sig ansvarskostymen och tycker att vi skall vara litet försiktiga och vänta på FN:s säkerhetsråd. I sådana här sammanhang erinrar man sig vissa litterära citat, exempelvis detta: ”Så går beslutsamhetens friska hy i eftertankens kranka blekhet över.” Den egentliga anledningen till att jag begärde ordet var att utrikesministern med magistral ton försökte undervisa Hans Petersson om hur det i själva verket går till i kammaren. Han sade, att om Åke Gustavsson står här i talarstolen och kräver att flygningarna på Sydafrika skall stoppas, är det inte säkert att han själv skulle stödja ett sådant förslag när det väl kommer på riksdagens bord. Vad är det där för dumheter, Ola Ullsten? Jag tycker att det är hög tid att sluta upp med den dubbelmoral i politiken som innebär att man skall stå och säga en sak och handla på ett helt annat sätt, om den nu gäller för den svenska regeringen f. n. I varje fall kan jag garantera utrikesministern att det som jag står och säger i talarstolen är sådant som jag också är beredd att stå för senare. Om det är en regel eller ej för den svenska regeringens del får väl regeringen uttala sig om själv. Om mina egna ställningstaganden ber jag att själv få uttala mig. Det behöver inte utrikesministern göra. Socialdemokratin har tagit ställning för isoleringspolitiken, kombinerad med ett aktivt stöd till befrielserörelsen och till frontstaterna. Vi är beredda, säger vi från partiets sida, att pröva även andra vägar för att fullfölja denna politik. Vi uppmanar också våra medlemmar och sympatisörer att inleda en konsumentbojkott. Den fackliga grenen av arbetarrörelsen har dessutom tagit ett klart ställningstagande just när det gäller att stoppa flygningarna till Sydafrika. Nu vet vi att den nuvarande regeringen inte brukar ta så värst mycket intryck av vad den fackliga rörelsen tycker, men för ett arbetarparti betyder det ganska mycket.

Herr talman! Jag tycker trots allt att Åke Gustavsson borde vara en aning försiktig. Vid två tillfällen har jag faktiskt citerat det riksdagsuttalande på vilket jag stöder regeringens ståndpunkt — att avvakta säkerhetsrådets beslut innan vi engagerar oss i en handelsbojkott eller en bojkott på samfärdselns område. I varje fall av protokollet att döma var det ett riksdagsbeslut som Åke Gustavsson biträdde. Man kan undra om det verkligen är förenligt med god politisk moral och hyfs i debatten att stå här och låtsas att det där beslutet över huvud taget inte finns och slå sig för sitt bröst och säga: Jag står minsann för mina ord också när jag röstar. Åke Gustavsson hade i så fall chansen att göra det för bara några månader sedan. Varför missade han den chansen så gruvligt? Framför allt tycker jag det är litet trist, herr Åke Gustavsson, att försöka att i en sådan här fråga, där vi ju vet att det finns enighet mellan våra båda partier, genom mer eller mindre falska påstående skapa intryck av motsatsen. Varför inte i stället ta vara på den enigheten?

Låt oss inte slå sönder den enigheten i ett Om åtgärder för kortsiktigt partitaktiskt nit! Jag tror att det straffar sig, Åke Gustavsson, och — att stoppa SAS det är i varje fall inte till fördel för de svarta och färgade i Sydafrika att göra — flygningar på Syddet. Sedan till Hans Petersson, som upprepar frågan: Är det förenligt med vad som står i regeringsdeklarationen om att vi vill bekämpa rasism att nu inte gå med på det här kravet? Ja, det är fullt förenligt med vad som står i regeringsdeklarationen på den punkten, och jag har redogjort ganska utförligt för varför. Jag har ganska gott samvete — inte å personliga vägnar men å regeringens och Sveriges vägnar — just när det gäller agerande på det här området. Det har varit ett mycket aktivt agerande. Sverige är såvitt jag vet det enda land utanför afrikanska kontinenten som har antagit en lag på det här området, som vi just diskuterade och som båda herrarna har berömt — en lag som utarbetats av folkpartiregeringen och som naturligtvis kunnat utarbetas tidigare, men så blev av olika skäl inte fallet. Åke Gustavsson kan kanske ge svar på frågan varför. Vi har ökat stödet till befrielserörelserna i Sydafrika. Jag tror att det har mer än fördubblats under de senaste tre åren. Vi har i Förenta nationerna och i andra sammanhang gjort gemensam sak med de s.k. frontstaterna och andra som har stött afrikanernas sak i södra Afrika och i Sydafrika. Och vi tänker, i enlighet med det program som jag tidigare redogjorde för, fortsätta att göra det. Jag tänker också, herr talman, fortsätta att stå ut med den typen av obefogad kritik som har framförts under den här debatten.
Herr talman! Jag tackar för svaret. Det hedrar Ola Ullsten att han klart och tydligt sade: Ja, flygtrafiken är förenlig med regeringsdeklarationen. — Då har jag fått svar på min fråga, och jag avslutar härmed debatten för min del.
Herr talman! Det blir en litet märklig debatt när man beskyller varandra för falska påståenden och för att inte ha god politisk moral och hyfs i debatten. Jag vill inte gå in och sätta några betyg på mina debattmotståndare. Jag skall bara göra ett par konstateranden. Utredningen om förbud mot nyinvesteringar tillkom efter det att socialdemokraterna väckt en motion i riksdagen med detta krav, och man kan ju tycka att det borde ha framförts tidigare. Men bättre sent än aldrig. Jag är glad över att den motionen väcktes. Jag sade i mitt inledningsanförande, och jag vill gärna avsluta med att upprepa det, att jag instämmer helt i vad Sveriges dåvarande statsminister sade den 21 mars i år, då han sade att vi har en skyldighet och ett ansvar att 89 göra vad vi kan för att sätta apartheidregimen under ökat tryck. Ett sätt att sätta apartheidregimen under ökat tryck är just att se till att man stoppar SAS flygningar. Det kommer inte, som utrikesministern hävdar i sitt svar, att leda till att sydafrikanska flygbolag den vägen kan komma att starta och landa på nordiskt territorium. Det torde vara helt obestridligt att så inte kan bli fallet — tvärtemot vad utrikesministern alltså säger i sitt svar på den här punkten. För mig är detta en fråga om internationell solidaritet, och det är det också för arbetarrörelsen. Men det hela har ytterligare en dimension: att vi gemensamt skall se till att bära och ta ansvar för de ekonomiska verkningar som de svenska metallarbetarna kan drabbas av genom bojkottaktioner och genom stoppet för nyinvesteringar.

Därför efterlyste jag ett samlat handlingsprogram från regeringens sida, där man bl.a. som en del av informationsverksamheten till andra länder inte bara aktivt talar om vilka åtgärder vi har vidtagit utan också aktivt försöker underlätta för svenska företag att finna nya marknader. Jag tror förutsättningarna för sådant arbete är relativt goda. Man får visserligen också jobba ordentligt med detta, men jag tror att om man gör det så kommer man också att lyckas ganska hyggligt.
Herr talman! Jag kan notera med tillfredsställelse att Åke Gustavsson är intresserad av hur det går för svenska företag på andra marknader, med den takt som man är beredd att överge Sydafrika. Jag kan försäkra Åke Gustavsson att saken ligger i goda händer. Vi gör vad vi kan för att ge de svenska företagen chans att komma in på andra marknader i tredje världen över huvud taget och inte minst i det svarta Afrika. Till den draghjälp som de svenska företagen därvid har fått hör just lagen om investeringsförbud i Sydafrika, eftersom den i så hög grad har uppskattats av de övriga afrikanska staterna. Den har måhända haft sin betydelse för våra möjligheter att komma in på de marknaderna. Jag vill sedan försäkra Åke Gustavsson att jag står för vartenda ord som jag uttryckte på Sharpevilledagen i mars 1979. Det hade varit trevligt om Åke Gustavsson levt upp till samma dygd och stått för det sätt på vilket han röstade i maj 1979. Då hade den här debatten om formerna för en sanktion varit alldeles onödig.
Herr talman! Jag hade inte trott att jag skulle behöva begära replik på utrikesministerns senaste anförande. Att Sveriges riksdag fattat ett beslut om att stoppa nyinvesteringar behöver inte binda oss för all framtid så att vi inte gör något ytterligare. Vi kan ta ett steg till — det är en fråga om ambitionsnivå. Det steget kan vi ta genom att Nr 30 regeringen medverkar till att SAS stoppar sina flygningar på Sydafrika. Fredagen den e 16 november 1979 Överläggningen var härmed avslutad. Om regeringens

Herr talman! Kurt Hugosson har frågat mig 1. Varför avvaktade inte regeringen beslutet att tillåta en omfattande utbyggnad av Vallhamn till dess en samordnad hamnplanering som regeringen förordat kommit till stånd? 2. Kommer någon prövning av ytterligare utbyggnad av Vallhamn med hänsyn till 136 a § i byggnadslagen att äga rum? 3. Anser bostadsministern att det är lämpligt att ta politiskt kontroversiella beslut tre dagar före ett val? F. n. pågår i hela landet en övergripande hamnplanering. Regeringen har den 14 december 1978 utfärdat riktlinjer för länsstyrelsens arbete med denna planering. Resultatet skall redovisas till kommunikationsdepartementet den 1 januari 1980. Därefter skall sjöfartsverket upprätta förslag till en perspektivplan för hamnväsendet. Under planeringsskedet av den fysiska riksplaneringen har Tjörns kommun redovisat förslag till utbyggnad av hamnverksamheten i Vallhamn. I beslut den 1 mars 1979 angående fullföljande av riktlinjer för hushållning med mark och vatten i Göteborgs och Bohus län uttalade regeringen bl.a. att en utbyggnad av hamnverksamheten i Vallhamn skulle komma att innebära konflikter med bl.a. naturvårdens intressen och att överväganden om utbyggnad av hamnverksamheten bör avvakta de ställningstaganden som kommer att göras i den nämnda samordnade hamnplaneringen. Före regeringens beslut den 13 september 1979 gällde för hamnområdet i Vallhamn en stadsplan, som fastställts av Kungl. Maj:t den 23 februari 1966 och sedermera i vissa avseenden ändrats genom beslut av länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län den 4 mars 1974. Den befintliga hamnen och större delen av den nu aktuella utbyggnaden rymdes inom den stadsplanen. Det av regeringen nu fastställda planförslaget innebär i huvudsak en mindre utflyttning av gränsen för det exploateringsbara området på den s.k. Tångenhalvön, en omdisponering av hamnbassängen och en utökad byggnadsrätt inom hamnområdet. Den exploateringsbara markytan ökar därvid med 10 26. Vid Tångenhalvöns spets minskas exploateringsmöjligheterna både på land och i vattnet.

Huvudsyftet med den föreslagna planändringen var att möjliggöra en rationell godshantering inom ramen för pågående verksamhet, något som regeringen ansåg vara angeläget. Därför saknades det anledning att avvakta resultatet av den övergripande hamnplaneringen. Wallhamn AB har hos regeringen den 3 juli 1974 och den 9 december 1975 ansökt om tillstånd enligt 136 a § byggnadslagen att anlägga lager för kol och olja i Vallhamn. Regeringen har den 23 augusti 1974 och den 29 december 1975 förordnat att den med ansökningarna avsedda verksamheten skall prövas enligt detta lagrum. Regeringen har ännu inte tagit ställning till bolagets ansökan. I vad mån regeringen kommer att förordna om ytterligare prövningar enligt 136 a § BL är beroende av vilken fortsatt verksamhet som kan komma att aktualiseras i Vallhamn. Jag kan givetvis inte nu förutsäga om regeringen kommer att förbehålla sig prövning av framtida verksamhet. Regeringen får ta ställning till detta från fall till fall. På Knut Hugossons tredje fråga vill jag endast svara att jag finner det självklart att regeringen kan fatta beslut av denna art även om ett val förestår.

Herr talman! Jag ber att få tacka bostadsministern för svaren på de frågor som jag ställt i min interpellation. Interpellationen har föranletts av folkpartiregeringens beslut i den tackoch avskedsföreställning som regeringssammanträdet den 13 september —tre dagar före valet — har kommit att betecknas som. Den 1 mars i år levererade regeringen en proposition om redovisning av planeringsskedet i den fysiska riksplaneringen. Denna proposition är nu föremål för riksdagens prövning i dess civilutskott och kommer under hösten att behandlas här i kammaren. I denna proposition, signerad Birgit Friggebo, står följande att läsa om den fråga som interpellationen behandlar — jag ber, herr talman, att få direktcitera ett mycket klokt uttalande av bostadsministern i denna proposition: ”Tjörns kommun har redovisat förslag till utbyggnad av hamnverksamheten i Vallhamn. En utbyggnad av hamnverksamheten i Vallhamn skulle komma att innebära konflikter med bl.a. naturvårdens intressen i Hakefjorden. Det är angeläget att hamnplanering och hamnutbyggnad samordnas med övrig samhällsplanering. Riktlinjer för en sådan samordnad hamnplanering har getts av regeringen.

Fredagen den Så sent som den 1 juni behandlades riktlinjerna för den framtida 16 november 1979 trafikpolitiken, och som framgår av trafikutskottets betänkande, som riksdagen ställde sig bakom, krävs nya riktlinjer för hamnplaneringen i vårt Om regeringens land. Den i anslutning till trafikpolitiken presenterade hamnlagen t.o.m. — tillstånd till utbyggavslogs av riksdagen med bl.a. denna motivering.

Jag hävdar att alla dessa påståenden är felaktiga, och jag skall senare närmare kommentera den nu beslutade planändringens konsekvenser. Först vill jag emellertid, herr talman, ge bakgrunden till ärendets handläggning i kommunen och länsstyrelsen samt redovisa olika remissinstansers synpunkter på frågan. Framställningen om en utökning av hamnområdet beslutades av en majoritet i Tjörns kommunfullmäktige mot en ganska stor minoritets önskan. När frågan behandlades i länsstyrelsen var lika många förtroendemän för som emot en planändring, och frågan kom att avgöras genom den tillförordnade landshövdingens utslagsröst. Men det intressanta vid länsstyrelsens beredning var att huvudparten tjänstemän som var inkopplade på ärendet avstyrkte förslaget. Bland dessa tjänstemän finner vi planeringsdirektören, naturvårdsdirektören, överlantmätaren, länsantikvarien samt den tjänsteman som var föredragande och som mest ingående hade penetrerat ärendet. Med andra ord — de tjänstemän i länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län som har att bevaka den regionala planeringen, hamnplaneringen, trafikplaneringen, naturoch miljövårdsfrågor, fornminnesfrågor samt planfrågor ansåg att en utbyggnad av Vallhamn var olämplig och stod i konflikt med de lagar och förordningar som de har att företräda som tjänstemän. Inför länsstyrelsens behandling hade vägförvaltningen uttalat sig negativt mot en utbyggnad liksom televerket och de fackliga företrädarna. Hakefjordens Naturvärnsförening, som representerar ca 6 000 helårsoch fritidsboende runt Hakefjorden, avstyrkte tanken på en utvidgning av Vallhamn och den förändrade inriktning av verksamheten som den nu av regeringen godkända planändringen kommer att innebära. Även berörda sakägare har protesterat mot en utbyggnad och utvidgning av hamnområdet. Inför regeringens handläggning av ärendet var frågan på remiss hos bl.a. planverket och naturvårdsverket. Båda myndigheterna avstyrkte förslaget, och jag skall citera några av de uttalanden som dessa myndigheter gjort som underlag för regeringsbeslutet av den 13 september innevarande år. Planverket anför bl.a. följande: ”Enligt planverket är det inte försvarbart från naturvårdsoch landskapsbildssynpunkt att spränga bort stora delar av 93 Tångenområdet för att åstadkomma upplagsytor för pågående hamnverksamhet.

Genom att nu på ett för omgivningarna lämpligt sätt avsluta den krossningsverksamhet av berg som förekommit i detta område under ett antal år och genom att snygga upp inom området frigörs enligt planverket betydande ytor för hamnverksamhet. Till detta kommer att Wallhamn AB har förlorat den utskeppning av Volvobilar som man tidigare hade. Därigenom har stora ytor friställts. För den nu pågående hamnverksamheten finns enligt planverket inte något behov av ytterligare yta, utan redan det område man i dag har kan enligt planverket medge en betydande expansion. Mot denna bakgrund har planverkets enhälliga styrelse föreslagit regeringen att man inte bör fastställa föreliggande planförslag. I stället bör länsstyrelsen få i uppdrag att i samband med prövningen av en ansökan om täkttillstånd utarbeta närmare villkor för en lämplig avveckling av täktverksamheten. Under snart en 15-årsperiod har en sprängningsverksamhet pågått, vilken varit betingad av utbyggnaden av hamnområdet, Birgit Friggebo. Men i realiteten har det varit fråga om export av bohuslänsk granit till andra länder. När bröderna Johansson i Vallhamn ansökte om förändringar i planerna för hamnändamål har detta bara varit en förevändning för att kunna bedriva kommersiell verksamhet med bohuslänsk granit i ett från naturoch miljösynpunkt ytterst känsligt område. Herr talman! Naturvårdsverket har också yttrat sig till regeringen i denna fråga. I naturvårdsverkets remissvar kan man finna många intressanta och tänkvärda anvisningar. Verket säger i sitt remissvar att regeringens beslut med anledning av planeringsskedet i den fysiska riksplaneringen måste tolkas så, att några beslut inte bör fattas om utbyggnad av Vallhamn förrän den statliga hamnplaneringen är klar. Detta bör i princip även gälla mindre utbyggnader, eftersom dessa kan föregripa hamnplaneringen, exempelvis genom att möjliggöra nya typer av gods som innebär miljöproblem eller leder till överflyttning av gods från andra hamnar. Det bör därför fordras mycket starka skäl för att i dag medge en utbyggnad av Vallhamn. Några tillräckligt starka skäl finns dock inte enligt naturvårdsverkets uppfattning. Således anser verket inte att behov av att bygga ut hamnen föreligger, innan den slutliga hamnplaneringen avslutats. Det är inte styrkt att man behöver göra denna planändring. Vidare vill verket påpeka att den föreslagna utbyggnadsriktningen är olämplig från naturvårdssynpunkt. Och det är ju detta som är det viktiga i planärendet, att det är utbyggnadsriktningen — inte det reella tillskottet — som är olämplig från naturvårdssynpunkt. I ansökan har angivits att de bergmassor som sprängs bort genom denna planändring behövs för utfyllnad enligt stadsplanen. Naturvårdsverket framhåller för sin del att de bergmassor som har sprängts bort i arbetet på att Nr 30 skapa uppställningsytor hittills så gott som uteslutande har exporterats Fredagen den utomlands. Någon utfyllnad för att förverkliga den gällande stadsplanen — 16 november 1979 utöver för den i dag i stort sett färdigställda kajen i stadsplanens norra del—har inte påbörjats. Enligt naturvårdsverkets uppfattning — och den uppfattningen Om regeringens delas av en mycket bred allmänhet — borde de bortsprängda bergmassorna i = tillstånd till utbyggförsta hand ha använts för utfyllnad i enlighet med stadsplanen och i andra — nad av Vallhamn hand för försäljning. Det har varit precis tvärtom. på Tjörn Mot denna bakgrund kan inte behovet av utfyllnad tas som något argument för ytterligare bortsprängning av berg. Naturvårdsverket framhåller att det finns gott om berg på annat håll i närheten av Tjörn, bl.a. i Stenungsundsregionen, som man kan använda för detta ändamål. Vattenområdet kring Vallhamn, Hakefjorden, ingår i det vattenområde kring Tjörn som är av riksintresse för friluftslivet. Övärlden är av speciellt intresse för bad och båtsport. Mitt emot Vallhamn ligger Hakenäset, ett från vetenskaplig synpunkt och för friluftslivet värdefullt område med bl.a. gammal unik tallskog. För Hakenäset gäller skydd för lanskapsbilden enligt 19 § naturvårdslagen. Jag vill verkligen understryka att detta vattenområde, detta stora friluftsområde för en storstadsregion med bortåt en miljon människor, är en ovärderlig tillgång. Detta har också med skärpa fastslagits i den fysiska riksplaneringen. Utifrån denna utgångspunkt avstyrker också naturvårdsverket fastställelse av förslaget till ändring och utvidgning av stadsplanen för Vallhamn vad beträffar ianspråktagande av ytterligare mark för hamnändamål. Skälet är att verket inte anser att det är tillräckligt styrkt att hamnen måste byggas ut innan den statliga hamnplaneringen är färdig och att valet av byggnadsområde är olämpligt från naturvårdssynpunkt. Som underlag för eventuella kommande beslut om utbyggnad av Vallhamn bör enligt naturvårdsverket alternativ till utbyggnad på den känsliga Tångenhalvön studeras. Som jag redan sagt, herr talman, påpekades i regeringens beslut angående den fysiska riksplaneringen bl.a. att man måste ta hänsyn till det totala behovet av hamnar på Västkusten. Utgår man från detta kan man konstatera att utbyggnad av Vallhamn inte behövs, att en utbyggnad är olämplig och att det indirekt är de kommunala hamnarna i Uddevalla och, marginellt, i Göteborg som drabbas. Samhället får dessutom stora kostnader för utbyggnad av den infrastruktur som är nödvändig, om man låter Vallhamn expandera. Det är ytterst förvånansvärt att regeringen handlägger detta ärende enbart som ett planärende — för det har man uppenbarligen gjort. Enligt kommunikationsdepartementets bestämda uttalande skall någon utbyggnad av Vallhamn inte äga rum förrän hamnplaneringen är klar. Man undrar varför det inte förekommit en bättre kontakt mellan regeringens olika departement. I sitt svar säger bostadsministern att den godkända planändringen innebär en ringa utökning av den exploateringsbara marken. Det kan väl i och för sig vara sant, även om 5 ha mark inte är en obetydlig markyta i ett miljökänsligt område.

Men även en arealmässigt och höjdmässigt utökad byggnadsrätt inger stor oro. Det innebär nämligen att byggnadshöjden ökas från 8 m till 25 m. Ökningen av tillåten byggnadshöjd från gällande 8 m till 25 m motiveras i planförslaget i oklara och allmänna ordalag om moderna hanteringsmetoder. Enligt mångas mening måste den mest sannolika förklaringen vara att Wallhamn AB med den nya byggnadshöjden skaffar sig plantekniska förutsättningar att anlägga cisterner för oljeprodukter och därmed göra Vallhamn till en oljehamn. Det finns såvitt jag vet icke en enda modern hamn i Sveriges land med hamnfaciliteter som har en byggnadshöjd utöver 8 m, mer än just den typ av lagerlokaler som oljecisterner innebär. Att göra om Vallhamn, i denna från naturoch miljösynpunkt så känsliga del av västkusten är ingen ny tanke hos bröderna Johansson. Frågan om lagring av oljeprodukter ingår f. ö. i Wallhamn AB:s lokaliseringsansökan till regeringen 1974 enligt byggnadslagens 136 a§ om oljeoch kolhamn i Vallhamn. En planändring som innebär att möjligheter till oljelagring skapas kan och har delvis tolkats som ett föregripande av regeringens beslut i lokaliseringsärendet enligt 136 a §. En oljehamn i ett så känsligt område som Hakefjorden är faktiskt en sak som direkt påverkar tiotusentals människors levnadsförhållanden. Planändringen skulle därigenom strida också mot miljöskyddslagens 4-6 §§. F. ö. finns det oljelagringskapacitet i tillräcklig omfattning på den svenska västkusten, varför ytterligare tillskott helt saknar samhällsintresse. Jag har tagit upp den höjdmässiga förändring som planförslaget innebär därför att det svar jag har fått på den andra frågan i min interpellation, om ytterligare prövning enligt 136 a § skall ske i framtiden, är mycket svävande och oklart. Jag vill gärna att bostadsministern nu tar tillfället i akt att tala om vad regeringen har för avsikter med den här förändringen av höjden för framtida byggnader och att klara ut om det är fritt fram för Wallhamn AB att ändra omfattningen av sin verksamhet. Man har ju från företagets sida efter beslutet den 13 september förra året klart deklarerat att nu skall Vallhamn bli en oljehamn, nu skall Vallhamn bli en hamn för stålexport, för malmexport osv. Därigenom har man ju helt ändrat underlaget för den här privathamnen. Slutligen en kommentar till svaret på min sista fråga i interpellationen, i vilken jag ifrågasatt det vettiga i att tre dagar före ett val bifalla Vallhamnsföretagets framställning. Det var mycket hysch-hysch som föregick beslutet — frågan fanns inte upptagen på föredragningslistan, och inte ens statssekreteraren lär ha känt till att ärendet skulle avgöras vid regeringssammanträdet. Vi vet att Ola Ullsten söndagen före var på Tjörn och fick en duvning av Nr 30 på tisdagen. 16 november 1979 Såväl företaget som Birgit Friggebos partivänner var uppenbarligen oroliga för att en annan regeringskonstellation skulle ha följt de råd och synpunkter Om regeringens som experter, relevanta remissinstanser och hälften av länsstyrelsens tillstånd till utbygg förtroendevalda gett uttryck för. nad av Vallhamn Jag tycker det var att visa dåligt omdöme att regeringen Ullsten i den på Tjörn avsnitt som handlar om Vallhamn har man uppenbarligen, Birgit Friggebo, bäddat för en ny historia i stil med Sölvbackaströmmarna.

Herr talman! Efter vad Kurt Hugosson sagt har jag inte särskilt mycket att tillägga. Jag vill bara göra några markeringar. Jag har naturligtvis inget att erinra emot att man kan driva den verksamhet som nu finns i Vallhamn. Men planändringen är inte bra. Jag menar att Tångenhalvön bör värnas, och man behöver inte expandera ditåt. Nu spränger man emellertid där — inte för utfyllnad, som man har sökt tillåtelse till, utan för försäljning, som också Kurt Hugosson var inne på. Enligt pressen skall den inre delen av Svanvikskile fyllas igen och användas, och jag menar att det också är fel. Vid Svanvikskile finns ett stort bergsområde som tydligen också skall sprängas bort. Det kommer att förstöra landskapsbilden där totalt. Här finns ett stort sommarstugeområde som också måste bort i så fall, och här finns en ganska skyddad vik som är en rymlig badplats i dag. Det väsentliga, menar jag, borde vara att man avvaktar en hamnutredning och bestämmer sig för hur många hamnar vi skall ha och vilka hamnar vi då skall satsa på. Vad som är väldigt viktigt för mig i detta sammanhang är också att Vallhamn är en privathamn. Jag menar att en sådan här verksamhet skall bedrivas i kommunal regi, och det vore intressant att höra statsrådets synpunkt på att man i det här fallet satsar på en privathamn.

Herr talman! En viktig fråga i detta sammanhang är regeringens uttalande i det s.k. länsbeslutet, vilket också finns redovisat i den proposition som Kurt Hugosson nämnde. Jag ville, med den bild som jag visade här förut, ange att uttalandet är att relatera till det som Tjörns kommun har redovisat i det s.k. planeringsskedet inom den fysiska riksplaneringen. Det är något helt annat än förändringen av den plan som tidigare gällde för Vallhamn. Det går inte att ta några poäng genom att säga att jag t.o.m. skulle ha gått ifrån mina egna uttalanden i propositionen och att riksdagens behandling av frågan rörande 97 den fysiska riksplaneringen skulle ha någon inverkan här. Det är helt irrelevant i det här sammanhanget. Det handlar om väsentligt större planer än den marginella förändring av redan gällande plan som vi nu resonerar om. Vi har i regeringens beslut tagit fasta på de uppgifter som finns redovisade i handlingarna, nämligen att en utvidgning av planen behövs för att man skall kunna effektivisera den redan pågående hamnverksamheten. Jag tror att många som resonerar om de här frågorna bortser ifrån det faktum att det redan tidigare fanns en plan som medgav förändringar på Tångenhalvön. I det senaste anförandet sades att man nu har planer på att expandera på Tångenhalvön. Redan tidigare fanns en stadsplan som medgav detta. Nu gör man marginella förändringar. Kurt Hugosson sökte plocka poäng genom att säga att vissa tjänstemän skulle ha tyckt åt det ena eller det andra hållet i samband med det här ärendets handläggning. Men när ändrades tågordningen att det är de förtroendevalda representanterna som fattar beslutet? Här har majoriteten inom Tjörns kommun fattat beslut om planen. Inom länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län har det rått delade meningar i frågan, men med ordförandens utslagsröst gav man sitt bifall till planen som sådan. Alltmer försöker vi att få det dithän, att det är kommunerna som skall ha det avgörande inflytandet på planeringen. Men när det gäller hamnverksamheten har man från regeringens sida sagt att vi behöver en övergripande regional hamnplanering. Därför bör man vänta med stora förändringar i hamnarna. Den ena frågan gällde alltså att man borde avvakta hamnplaneringen, men den kan vi helt bortse ifrån. Den andra frågan gäller insynsskyddet på Tångenhalvön. I och med att det finns ett berg som förhindrar insyn utifrån havsviken kan man inte se hamnverksamheten därifrån. Enligt föreliggande planförslag görs planförändringen på insidan av Tången, varför insynsskyddet utifrån inte påverkas. Kurt Hugosson var också inne på täktverksamheten, men den frågan avgörs över huvud taget inte i planärendet. Hur bergmassor skall forslas bort vid sprängningar genom täktverksamhet eller genom omedelbar sprängning fattar andra myndigheter beslut om. Kurt Hugosson var vidare inne på frågan om vilken verksamhet som skall finnas i framtiden i Vallhamn. När det gäller olja och kol har regeringen, som jag tidigare redovisat, förbehållit sig rätten att göra prövningar av sådan verksamhet. Det finns ett beslut av tidigare regering som innebär att om sådan verksamhet skall komma till stånd, är det regeringen som skall pröva saken. Det här ställningstagandet i planärendet är ingen föregripande prövning när det gäller de eventuellt kommande hanteringarna. Det finns ingen som helst bindning. När det sedan gäller andra verksamheter av odefinierat slag kan regeringen naturligtvis inte nu gå in och säga huruvida sådan verksamhet skall prövas eller inte, utan det får avgöras från fall till fall, beroende på vad det är för annan verksamhet än den som i dag bedrivs i Vallhamn. Den väsentligaste orsaken till förändringen i planen nu är att man vill möjliggöra en mera rationell hantering av redan befintliga verksamheter. Vi Nr 30 har tagit fasta på att det behövs lagringsoch hanteringsytor på fast berggrund Fredagen den med bärkraftigt underlag, det gäller främst de stålvaror som man redan 16 november 1979 hanterar i Vallhamn. Det är alltså fråga om en rationalisering inom befintlig Kurt Hugosson frågade också om kommunikationsdepartementets roll i — tillstånd till utbyggdet här sammanhanget; det är ju det departement som har hamnplaneringen — nad av Vallhamn under sig. Självfallet förekom det kontakter mellan departementen innan regeringen fattade sitt slutliga beslut, och kommunikationsministern deltog också i regeringens beslut. Tyra Johansson tog upp en fråga som Kurt Hugosson inte har berört, nämligen frågan om att det här är en privat hamn och alltså inte en hamn i samhällets ägo. Kurt Hugosson har dock antytt det genom att i sin interpellation benämna Vallhamn en privat hamn. Jag hade inte tänkt ta upp den frågan, men nu när Tyra Johansson själv gör det vill iag säga, att det kanske egentligen är detta saken handlar om för socialdemokraternas del. Faktum är att det är en privat hamn, som är driftigt skött, som har lyckats expandera och som följer de intentioner som bl.a. hamnutredningen har haft.

Herr talman! Birgit Friggebo inledde sin replik med att säga att det som finns redovisat i propositionen är någonting helt annat än vad den beslutade planändringen gäller. Det märkliga är att varken experterna eller remissinstanserna, planverket och naturvårdsverket, har ansett att så är fallet. De har menat att denna förändring i stadsplanen för Vallhamn icke är förenlig med det klara uttalande som görs i propositionen. Och de säger att det under alla omständigheter är fråga om en helt ny inriktning och omfattning av hamnverksamheten i Vallhamn som strider mot de riktlinjer för utbyggnaden av regionala hamnfunktioner i länet som länsstyrelsen har lagt fast i den regionala trafikplanen 1974:1014. Och de ifrågasätter om inte konsekvenserna av en sådan här verksamhet innebär konflikt i Hakefjorden med miljöoch naturvårdsintresset av det slag som länsstyrelsen avsåg i sitt yttrande den 19 september 1977 över den fysiska riksplaneringen. Man har från Vallhamns sida redovisat omfattande investeringsplaner. De gäller både den nuvarande ro-rotrafiken med styckegods och ett stort antal nya godsslag av massgodskaraktär. Jag skall inte trötta vare sig talmannen eller bostadsministern med att läsa upp den långa lista av alla godsslag som ledningen för Vallhamn vid olika tillfällen har begärt att få arbeta med i hamnen. 99 Det är uppenbart, Birgit Friggebo, att denna hamn spelar en viktig roll i den regionala planeringen. Från experthåll finner man därför angeläget att planförslaget även ur denna aspekt granskas mot innehållet i regeringens länsvisa beslut den 1 mars 1979. Det är också av betydelse om ytterligare transporter till och från hamnen kommer att ske med lastbil. I dag går över 100 000 lastbilstransporter till och från Vallhamn. Man vet med säkerhet att hamnverksamhet leder till landtransporter — man måste transportera godset från hamnen, och då blir det landsvägstransporter. Ser vi på vägsystemet på Tjörn och tar i beaktande de broar som finns till Tjörn, finner vi att kapaciteten i dag är nådd. Därför leder en utvidgning av denna privata hamn till stora kostnader för samhället. Jag har visst, Birgit Friggebo, i interpellationen understrukit att det här är fråga om en privat hamn. Nu säger Birgit Friggebo att det är en bra privat hamn — man bedriver rederiverksamhet, stuveriverksamhet osv. Tala om för mig, Birgit Friggebo, var i kommunallagen det står att en hamnkommun äger rätt att bedriva rederiverksamhet! Det är ju bl.a. detta som har gjort att Hamnförbundet och hamnkommuner har reagerat mot att en privat hamn får ligga i ett naturoch miljökänsligt område på den svenska västkusten, som regeringen i sin fysiska riksplanering har sagt är utomordentligt känsligt. Det är därför som man har reagerat mot att folkpartiregeringen tre dagar före valet gjorde denna förändring i stadsplanen. Birgit Friggebo sade att jag försökte göra en poäng av att tjänstemännen har en annan uppfattning än förtroendemännen. Jag medger att bostadsministern har rätt i att de formella besluten skall fattas av förtroendemännen. Det finns från min sida ingen annan uppfattning på den punkten. Men jag tycker att de borgerliga förtroendemännen borde följa de råd som experterna har givit. Jag vill också nämna att planverkets yttrande har fastställts av en enhällig styrelse. I den ingår också, Birgit Friggebo, förtroendemän. Birgit Friggebo säger att vi inte skall ta upp täktärendena till diskussion här, för de har inte med planärendet att göra. Men det är klart att vi måste ta upp dem nu, för det är ju ett av huvudmotiven för Wallhamn AB att göra denna förändring. Man måste bryta mer sten, dels för att exportera, dels för att fylla ut hamnkanalen.

Herr talman! Birgit Friggebo undrade om frågan kanske gällde det faktum att det är en privathamn, och det var något av en insinuation. Frågan gäller inte det, men det är en del av frågan, därför att det är viktigt med planering. Det finns några kommunala hamnar, och det finns en privat. Vi kan inte ha hur många som helst. Man behöver alltså en övertänkt politik som man kan följa. Men då slår mig naturligtvis genast detta: Är det kanske det saken gäller för regeringen och för Birgit Friggebo, dvs. att det är en privat hamn? Är det därför man satsar trots alla frågetecken, alla argument mot, alla de instanser som gått mot och innan man har gjort en planering av det slag jag har talat om? Herr talman! För mig har det över huvud taget inte varit någon ideologisk Fredagen den fråga huruvida hamnen skall vara privat eller inte. Jag har aldrig tagit upp den 16 november 1979 frågan. Det gjorde Tyra Johansson själv, och det var därför jag undrade om det är detta faktum som har gjort att socialdemokrater genomgående varit tveksamma just till denna stadsplan. För mig är det alltså inte någon som helst ideologisk fråga. Frågan har gällt detta. Här finns det en hamn som redan har en viss verksamhet och som enligt bedömning har bedrivits rationellt. Kommunen har då gjort en stadsplan för att underlätta en ytterligare rationalisering och underlätta hanteringen av den verksamhet som redan finns. Det är framför allt fråga om att få ett bärkraftigt underlag för den typ av stålhantering som redan bedrivs i hamnen och att alltså få möjlighet att spränga ut vissa berg för att få detta bärkraftiga underlag. I ärendet redovisas också att bolagets avsikt inte är att utvidga verksamheten till hantering av kol, olja, malm eller stål i bulkform. Regeringen har också förbehållit sig rätten att pröva eventuell utvidgning av hamnverksamheten om det skulle röra sig om kol och olja. Blir det fråga om ytterligare verksamheter får regeringen från fall till fall avgöra huruvida man vill pröva förslagen enligt 136 a § eller inte. Jag tror att det i denna debatt har bortsetts från det faktum att redan tidigare gällande plan innebar att man fick gå in på den s.k. Tångenhalvön och göra sprängningar. Nu får man göra ytterligare marginella sprängningar för att få en större yta att hantera det tunga godset på som kräver ett bärkraftigt underlag. Det är vad frågan gäller. Sedan har naturvårdsverket yttrat sig och sagt att man har ett naturvårdsområde på en halvö som ligger mitt emot Vallhamn och där det finns tallar av ovanligt slag som bör skyddas. Det är att lägga märke till att man minskar intrånget på Tångenhalvön genom att man inte får gå ända ut på udden. Därmed minskar man avståndet till naturvårdsområdet på den på andra sidan liggande halvön, som är ett naturvårdsområde i dag. Planverket och naturvårdsverket har vidare gjort påtryckningar om att man bör avvakta den övergripande regionala hamnplaneringen med hänvisning till regeringens ställningstagande i des.k. länsvisa besluten. Jag har här tidigare visat en bild som illustrerade vad den hamnutbyggnaden egentligen gäller, nämligen något väsentligt mycket mer än denna mycket marginella förändring av redan gällande stadsplan.

Herr talman! Om denna förändring är av så marginell karaktär, Birgit Friggebo, då är det ju ganska egendomligt att bostadsdepartementets egen myndighet som har att övervaka planärendena, nämligen planverket, har en från Birgit Friggebo fundamentalt avvikande uppfattning. Enligt planverket är det inte försvarbart från naturvårdssynpunkt och från landskapsbildssynpunkt att spränga bort stora delar av Tångenområdet, vilket det nu är fråga om, för att åstadkomma upplagsytor för pågående hamnverksamhet. I sitt remissvar har planverket redovisat att man bedömde skadeverkningarna av de planerade utsprängningarna av Tångenområdet vara alltför stora i 101 förhållande till den relativt ringa upplagsyta som man därigenom åstadkom. Det viktiga ur naturvårdssynpunkt och landskapsbildssynpunkt är ju att man spränger bort det insynsskydd som är nödvändigt och som man har utgått från i tidgare fastställda planer. Jag vill alltså gärna ha en kommentar från bostadsministern om vad det är för fel på planverkets uppfattning. Jag vill gärna återkomma till frågan om täktverksamhet. Det sades att detta inte skulle ha med ärendet att göra, men det verkliga motivet för den föreslagna utvidgningen går att utläsa i planförfattarens yttrande över de inkomna erinringarna. Där står det nämligen att merparten av det utsprängda berget efter krossning försäljs och att en hel del exporteras. Denna verksamhet är en förutsättning för att nedsprängning till hamnplanens nivå över huvud taget skall kunna ske på ekonomiskt acceptabla villkor. En förutsättning, herr talman, för att denna privata hamn, som enligt Birgit Friggebo är så utomordentligt företagsekonomiskt viktig, skall klara sig är alltså att man får spränga sönder Bohuslän och exportera den här stenen. Jag tror att de erinringar som planförfattaren redovisat klart dokumenterar att det Birgit Friggebo sade om den här privata hamnens höga effektivitet inte äger sin giltighet. Hamnen kan konkurrera med de kommunalägda hamnarna därför att den äger rätt att driva sådan verksamhet som de kommunalägda hamnarna icke får driva enligt kommunallagen, nämligen rederiverksamhet osv. Jag vill säga att Hakefjorden och dess stränder och öar inrymmer naturkvaliteter — vilket i hög grad är uppmärksammat i den fysiska riksplaneringen — som vi måste slå vakt om. Det är därför inte underligt att människorna i Västsverige känner oro för att utbyggnaden skall fortsätta. Det är en olycka från början till slut att denna hamnutbyggnad har fått äga rum i detta miljöoch naturkänsliga område. Jag vill sluta med att citera vad naturvårdsverket självt säger i sin tidning med anledning av regeringens famösa beslut: ”Regeringen körde över både sig själv, naturvårdsverket och planverket i beslutet om Vallhamns utbyggnad på Tjörn. — Det här verkar vara ett utpräglat politiskt beslut precis före valet -—-—-. Man gick förbi hälften av länsstyrelsens ledamöter plus naturvårdsenheten.” Fru bostadsminister! Sanningen är denna: Det var ett utpräglat politiskt beslut tre dagar före valet. Man var bland partivännerna på Tjörn orolig över att det efter valet kunde bli en annan regeringskonstellation, en regeringskonstellation som tar hänsyn till de naturoch miljövårdsintressen som en stor majoritet i Sveriges riksdag har uttalat sig för i samband med beslutet om planering i fråga om luft och vatten.
Herr talman! Nu börjar det ta fart riktigt, nu är det fråga om att spränga bort Bohuslän och om att människor är oroliga. Det är klart att så som debatten förs, man talar om att väldiga ytor skall sprängas bort, blir människor oroliga. Kurt Hugosson bör faktiskt läsa hela den proposition om fysisk rikspla nering som jag har utarbetat och som jag föreslog att regeringen skulle lägga Nr 30 fram för riksdagen och som nu också ligger hos riksdagen för riksdagens Fredagen den prövning. Propositionen innebar en markant framflyttning av naturvårdens 16 november 1979 och kulturminnesvårdens intressen i Sverige. Den politik som fördes från jordbruksdepartementets sida under folkpartiregeringens tid innebär också den en kraftig framflyttning när det gäller dessa intressen. Kurt Hugosson tog på nytt upp vad som gjorde att man tillät förändringen av planen, trots att det från naturvårdsverkets och andra instansers sida sagts att det strider mot naturvårdsintressena. Vi har tagit fasta på det som sagts under handläggningens gång, nämligen detta att man icke går över krönet när man skall spränga på Tångenhalvön. Därmed kommer också insynsskyddet att finnas kvar, så att man inte ser hamnverksamheten från vattnet. Här har vi gjort en politisk och saklig avvägning mellan behovet att bedriva en rationell hamnverksamhet med nuvarande omfattning och ett ytterligare intrång på Tångenhalvön som planändringen innebär. Naturligtvis har vi gjort denna avvägning. Vi menar att det ytterligare marginella intrång som görs i förhållande till den tidigare planen får tålas med tanke på att det blir en rationellare hamnverksamhet. Täktverksamheten har inte med detta planärende att göra. Om sprängmassor som skall tas ur berget bör sprängas bort omedelbart — läggas ned i havet eller forslas bort — eller om man skall välja en täktverksamhet som pågår länge, styrs icke av detta planärende. Det är andra myndigheter som fattar beslut om huruvida man skall tillåta täktverksamhet eller ej. Kurt Hugosson talar nu som om det vore fråga om hamnen som sådan. Låt mig då påminna om att hamnverksamheten redan finns. Det fanns en tidigare stadsplan som medgav en större utbyggnad än den som nu är gjord. Den nuvarande planändringen innebär en viss utökning. Den förra stadsplanen, som över huvud taget möjliggjorde hamnverksamheten, beslöts av Kungl. Maj:t 1966. Då hade jag inte dugg med den här frågan att göra. Självfallet fattar regeringen politiska beslut, det vore väl skam annars. Kurt Hugosson har försökt att göra en poäng av att det var tre dagar före valet. Vid vilken tidpunkt skall regeringen sluta att fatta beslut med tanke på ett närstående val? Det finns naturligtvis ingen regering, oberoende av politisk färg, som slutar att fatta beslut en månad, tre veckor, en vecka eller tre dagar före ett val. Det är klart att man fattar de beslut som man har att fatta.

Herr talman! Bostadsministern inledde sin senaste replik med att säga ungefär på följande sätt: Det är inte underligt att människorna blir oroliga för det här planärendet med tanke på det sätt som debatten förs på. Underförstått, det är jag på det klara med, åsyftar Birgit Friggebo mig. Men jag har i denna riksdagsdebatt hela tiden citerat länsstyrelsens experter och de uttalanden som har gjorts av naturvårdsverket och planverket i den aktuella planfrågan. Dessa experter och dessa myndigheter har i sina promemorior och remissvar gett uttryck för den här oron. Sedan säger Birgit Friggebo att man inte går över krönet. Det är ju så att 103 experterna menar att man, genom den aktuella utvidgningen av hamnområdet i den här riktningen, bryter insynsskyddet. Vi vet hur den här hamnen och den här verksamheten successivt har utökats. Hela tiden har det varit på gränsen till att man har brutit de regler och föreskrifter som finns. Jag säger som någon annan berömd person sade om detta att man inte går över krönet på Tången: Fan tro't, vi får väl se vad framtiden utvisar. Sedan, herr talman, uppvisade bostadsministern avslutningsvis en viss indignation över att jag gjorde gällande att man inte bör fatta den här typen av beslut ett par dagar före ett allmänt val. Självfallet, Birgit Friggebo, har en regering rätt att fatta politiska beslut så länge en regering har fullmakten i kanslihuset. Det var inte det jag åsyftade, utan jag tyckte att det var utomordentligt onödigt att försöka smyga fram ett beslut på detta hyschhysch-sätt — mot en samlad expertis och mot alla de tunga remissinstansernas synpunkter. Så förskräckligt brått hade det väl inte varit att avgöra det här ärendet, eftersom det legat hos Birgit Friggebo i bostadsdepartementet en ganska lång tid. Det blev så väldigt brått att fatta beslut. Det är inget fel att fatta politiska beslut, men som ledamot av den här kammaren förbehåller jag mig rätten, bostadsministern, att kritisera dåligt fattade beslut.